Herr talman! Jag har valt att i denna debatt inte ägna mig åt flyktingpolitiken i stort utan koncentrera mitt anförande till de punkter som huvudsakligen behandlas i dag och som rör flyktingmottagande, etnisk diskriminering osv. Men det betyder inte att jag inte delar huvuddelen av den kritik som har framförts från både vpk och miljöpartiet i debatten. Flyktingkvoten är egentligen mera ett uttryck för Sveriges solidaritet med de fattiga länderna som i dag är värdar för merparten av världens flyktingar. Detta är för folkpartiet det starkaste argumentet för varför det är väsentligt för Sverige att öka flyktingkvoten. Vi vet ju att det är bara några enstaka procent av all världens flyktingar som får skydd i de rika länderna i världen. De allra fattigaste länderna bär oftast de tyngsta bördorna. Det enda argumentet med substans som jag kunde urskilja i Maud Björnemalms anförande mot en höjd flyktingkvot var att det skulle innebära ytterligare påfrestningar på förläggningarna. Men just kvotflyktingarna är den grupp flyktingar som tillbringar den kortaste tiden på förläggningarna. Här behövs det ingen utredning. Kvotflyktingarna kan i princip omedelbart slussas ut i samhället. Jag vill återigen fråga — framför allt mot bakgrund av de resonemang som Maud Björnemalm hänvisade till — om det ändå inte vore dags att klart uttala att vi kommer att och bör höja den svenska flyktingkvoten. När det gäller förläggningsproblemet stundar det åter mycket bråda tider för invandrarverket. Nu är det dags för de asylsökande att utrymma sommaranläggningarna. I stället jagar man fjällhotell och andra anläggningar som kan hysa flyktingar under sommarhalvåret. Bussar och tåg kommer att frakta barnfamiljer och ensamstående kors och tvärs runt om i Sverige. Vad är det för fel på folkpartiets tanke om att fråga den asylsökande om han eller hon på egen hand kan ordna sin bostad och i så fall ge honom eller henne ekonomiska möjligheter att göra så? Vad är det för fel på den tanken? Jag kan inte begripa annat än att det för regeringen faktiskt borde vara en utom ordentligt bra idé att ta fasta på, inte bara av principiella frihetsskäl utan också på grund av kostnaderna och administrationen.

Herr talman! Jag undrar om inte Maria Leissner blandar ihop begreppen när hon undrar varför inte den asylsökande får ordna sin egen bostad. Jag antar att Maria Leissner avser flyktingar. De bostäder som man kan uppbringa bör nog i första hand de som har fått uppehållsoch arbetstillstånd ha. De asylsökande bör vistas på förläggning tills de får besked om huruvida de får stanna i landet eller inte. Maria Leissner talar om flyktingkvoten.

Jag kommer inte ihåg ordalydelsen, men jag kan hänvisa till den skriftliga redogörelsen för denna utfrågning. Rune Backlund var orolig för att arbetsförmedlingarna inte skall uppfylla sina skyldigheter. Om jag förstod Rune Backlund rätt ville han att kommunerna skulle ha ett ansvar. I och för sig kan jag förstå oron, men jag tycker ändå att kommuner och arbetsförmedlingar har en vana att samarbeta, och det inte bara när det gäller att skaffa arbete till flyktingarna. Man samarbetar ju även när det gäller svenskar. Sedan vänder jag mig till Alexander Chrisopoulos. Det finns en särskild byrå inom invandrarverket som har till uppgift att sköta de invandrarpolitiska frågorna. Det som skall diskuteras och behandlas här i dag är propositionerna om åtgärder mot etnisk diskriminering, samordnat flyktingmottagande och ett nytt system för ersättning till kommunerna. Det är ju inte fråga om en debatt om invandrarpolitiken i allmänhet. Den diskuterar jag gärna med Alexander Chrisopoulos en annan gång.
Herr talman! Även om man skulle använda flyktingkvoten mer än vad man nu gör för att ta hit enskilda flyktingar som kommer kanske direkt från hemlandet motsäger inte Maud Björnemalms argument det faktum att vi behöver öka flyktingkvoten. Vad är det som säger att den behöver behålla en så låg nivå bara för att det är enskilda i stället för grupper som skall komma hit? Jag tycker inte att dessa argument har någon relevans i debatten om flyktingkvotens storlek. Jag hoppas ändå att det arbete som pågår inom departementet kommer att leda fram till att det nästa år kommer ett helt annat slags betänkande som vi får att behandla i kammaren. När det gäller förläggningar för asylsökande har folkpartiet krävt sådana i motioner och reservationer, inte enbart för att asylsökande med tillstånd skall ha en större frihet utan också för att man lika tidigt som för de asylsökande skall fråga flyktingarna huruvida de kan och vill ordna bostad på egen hand. Det finns i dag ett stort antal asylsökande som på olika sätt genom att tricksa, slåss med myndigheter, övertala och bråka får möjlighet att lämna förläggningen för att bo i en bostad som de själva har ordnat — det kan ofta röra sig om bostad i andra hand, ett uthyrningsrum, ett rum hemma hos någon god vän eller vad det nu kan vara fråga om. Det är deras önskan och det ger en bättre tillvaro än att bo på en förläggning. Vi i folkpartiet menar att detta skall uppmuntras, framför allt för att förläggningsplatserna behövs till dem som anser att förläggning är det bästa alternativet. Att utgå ifrån att människor själva på egna initiativ skall kunna hitta alternativa bostadsmöjligheter är en självklar reform som borde införas som regel.
Herr talman! Maud Björnemalm sade att arbetsförmedlingar och kommuner är vana att samarbeta. När man träffar handläggare som arbetar med flyktingfrågor ute i kommunerna är man ju från det hållet ganska kritisk mot hur arbetsförmedlingen har fungerat — en kritik som bitvis är väldigt hård. Jag är orolig för att det, om man inte får ett klart definierat ansvar, kanske på sina håll inte kommer fungera på det sätt som det är tänkt i den här propositionen. Eftersom man nu lägger över ansvaret på kommunerna vore det också rimligt att ge kommunerna de instrument som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Det är därför som vi i vår reservation framhållit att kommunerna borde ha ett större ansvar och få en större rättighet att beställa den arbetsmarknadsservice som de behöver för att klara den uppgift som nu riksdagen ålägger dem.

Herr talman! Jag ger upp hoppet om att det i Maud Björnemalms föreställningsvärld skall finnas någonting som heter invandrarpolitik. I vänsterpartiet kommunisternas omfattande motion som handlar om invandrarpolitiken föreslår vi en utökning av anslaget till invandrarverket med 25 milj.kr. för att invandrarverket skall få förutsättningar att fullgöra sina uppgifter på detta område. Jag talar hela tiden om invandrarpolitiken och inget annat. Den tillståndsbyrå som Maud Björnemalm hänvisade till finns inte längre. Den fanns och hette då samordningsbyrån, men nu ingår den i tillståndsbyrån som ett led i att förstärka invandrarverkets resurser. För att säga någonting konstruktivt anser jag, i fråga om diskriminering på arbetsmarknaden och den ökade rasismen i Sverige, att man borde diskutera mer kring de sociala bakomliggande orsakerna, vilka ligger till grund för stora delar av den diskriminering som finns i dag.

Detta sker i viss utsträckning överallt i Europa där dessa grupper utnyttjar och underblåser fördomar som leder till främlingshat och rasism. Även i Sverige blir klimatet allt hårdare efter hand. Det blir hårdare därför att vi har bostadsbrist, och det kommer att bli hårdare när vi går in i en lågkonjunktur med öppen arbetslöshet. Vår uppfattning på detta område är att man inte kan föra en effektiv kamp mot rasism, mot fördomar och mot invandrarfientlighet om man inte lyckas öka invandrarnas sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga rörlighet i samhället. Så länge invandrargrupperna befinner sig i en social situation med motsvarande segregation som jag har beskrivit tidigare, skapas de spänningar som utnyttjas av rasistiska partier. Det skapas spänningar som utnyttjas av personer som sprider fördomar och invandrarfientlighet. Detta bör vi diskutera om vi vill effektivt angripa rasismen och de tendenser som finns i dag.

Herr talman! Hela skulden för rasismen skall inte läggas på de organisationer som jag vill vara med om att förbjuda, eller på individer. Myndigheter och lagar har naturligtvis också ett ansvar. Jag anser att misstänkliggörandet och talet om falska flyktingar — jag fick inte något svar om det av Maud Björnemalm — är mycket allvarligt, när vi vet och har fått höra att kanske så mycket som 25 96 av de flyktingar som har kommit hit har varit utsatta för tortyr. Läkarintyg anses knappt vara trovärdiga i dag, medan jag faktiskt tror på läkarintygen. På det här sättet får kvinnan från Köping — hon var också läkare — luft under vingarna för att sprida sin kampanj i Sverige med rasistiska förtecken, om vi inte ser till att myndigheterna är mera stringenta och försiktiga i sina uttalanden. Jag åsyftar de artiklar som har skrivits om falska flyktingar och det pressmeddelande som har kommit om missbruk av asylrätten. Jag menar att det nu är viktigt att vanliga människor, politiska partier, olika frivilliga organisationer och myndigheter på kommunal, regional och riksnivå tar ett samlat grepp i denna fråga. Det kan hända saker i Sverige nu. Det är farligt i Sverige på det här området. Frågan är om vi skall försöka att vända den här trenden och få en mindre invandrarfientlig, mindre rasistisk anda i Sverige eller om den skall få växa. Vi står vid ett vägskäl i dag. Då menar jag att alla medel skall användas, även lagar. Det gäller naturligtvis också det som Alexander Chrisopoulos nämnde, att vi måste ha en vettig invandrarpolitik. Jag tycker att Sverige har haft det. Själv är jag förresten invandrarbarn i andra generationen, fastän det varken syns eller hörs. Vi måste vända detta på allvar innan det blir farligt, alltså med nya Le Pen-partier o.d.
Herr talman! Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå vad Ragnhild Pohanka egentligen menar. Främlingsfientlighet och invandrarfientlighet är inget som har uppstått helt plötsligt, utan det har funnits i alla tider. Det gäller att komma till rätta med detta med hjälp av opinionsbildning, attitydförändring och kunskap. Alexander Chrisopoulos! 27 personer arbetar faktiskt med invandrarpolitiska frågor på den byrå som jag talade om. Jag tror, Rune Backlund, att den introduktionsplan som skall göras för den enskilde flyktingen kan vara ett instrument för kommunerna att få de arbetsmarknadsresurser och den arbetsmarknadsservice som de vill ha. Jag vet inte om Maria Leissner inte uppfattade vad jag sade i mitt anförande. Jag sade faktiskt att det inte råder några delade meningar om att flyktingkvoten bör öka. Det tycker vi alla att den bör göra. Frågan gäller bara tidpunkten, eftersom den situation vi nu har på förläggningarna är ganska kaotisk. När det sedan gäller de asylsökandes möjligheter att få en egen bostad, är det viktiga att vi kan få ned handläggningstiderna till den tid det som avsågs i invandrarverkets organisation. Jag tror att det är viktigt att man har de asylsökande inom räckhåll för de utredningar som behöver göras, för att de snabbt skall få sitt tillstånd. Jag vidhåller att jag tycker att alla de som redan har fått uppehållsoch arbetstillstånd och har svårigheter att få bostad i första hand bör få de bostäder som finns.

Herr talman! Genom invandringen till Sverige under de senaste 20-30 åren har världen bokstavligen kommit till Sverige och svenskarna. Flyktingar och invandrare representerande drygt 150 länder lever i vårt land. De har kommit med sin kultur, sin religion, sina seder och bruk, sina värderingar, sina kunskaper och erfarenheter. Sedan mitten av 1970-talet har arbetskraftsinvandringen kraftigt minskat samtidigt som flyktinginvandringen i allt högre grad kommit från utomeuropeiska länder. Fram till 1985 hamnade en stor del av flyktingarna i storstäderna. 1985 införde vi ett nytt system för flyktingmottagningen. Flyktingar tas nu emot i så gott som alla kommuner i landet. En grundläggande tankegång bakom den nya flyktingmottagningen var att det skulle ordnas ett bra mottagande med hjälp till bostad, arbete, utbildning osv. för att komma i gång. Tanken var att om alla landets kommuner tog det här ansvaret och tog emot flyktingar, skulle en tänkbar grund för rasism och främlingsfientlighet elimineras, nämligen okunskap och fördomar. Brist på kunskap och brist på kontakt är främlingsfientlighetens förutsättningar. Hur har det då gått under de här åren? Jag vågar påstå att det till allra största delen gått mycket bra. Även om invandringen alltid är och kommer att vara föremål för diskussion och även om det allt som oftast målas i enbart svart eller vitt, så har det gått mycket bra. Runt om i landet bor svenskar och invandrare sida vid sida utan några motsättningar. Egentligen har invandringen lett till något ganska enastående, som jag inte tror att alla är medvetna om. Med rätta — menar jag — har det sagts att invandringen och vad den inneburit har medfört den största förändringen i svenskt samhällsliv sedan den industriella revolutionen på 1700-talet. Denna förändring har skett på bara några decennier. Det är enastående att den skett utan allvarliga konflikter eller djupgående motsättningar. Men detta är väl inte sant, invänder många. Se bara på vad som hänt under senare tid — bråk mellan svenska och invandrade ungdomar, sprängattentat i flyktingförläggningar, korsbränningar och gravskändning. Men det har visat sig att mycket av detta — även om man skulle kunna tro det — inte är ett utslag av rasism eller främlingsfientlighet. Om man bara tittar litet noggrannare bakom rubrikerna, så finner man att inte minst i flera av den senaste tidens händelser har det varit fråga om okunniga eller berusade ungdomar. I några fall har det också rört sig om konflikter mellan olika invandrargrupper. Jag tror inte att man skall ta dessa rubriker till intäkt för att det skulle finnas en stigande rasism eller främlingsfientlighet. Det är alltså ingen som tror att det finns främlingsfientliga förtecken till alla dessa händelser — eller än mindre att det skulle vara en organiserad rasism som ligger bakom dem. Men ändå skall naturligtvis inte attentat eller skadegörelse som riktar sig mot invandrare och flyktingar, av vilket skäl det vara må och av vem de än må utföras, bara bli föremål för en axelryckning. Vi måste lära och förstå att människor i Sverige skall leva sida vid sida oavsett vilket land man ursprungligen kommer ifrån och att det så kommer att förbli. Vi kommer att vara beroende av varandra, och vi kommer att bli beroende av att lära känna och förstå varandra. Alla undersökningar om svenskarnas inställning till invandringen och till invandrare och flyktingar visar att den är positiv genom alla år. Men visst finns det också svenskar som vill stoppa invandringen eller drastiskt minska den. De tror ofta att de har en majoritet av svenska folket bakom sig, men så är det uppenbarligen inte. En liten minoritet, några procent, visar sig vara klart fientligt inställd till invandrare. Denna minoritet tycks ha blivit mer öppet aggressiv och mer högljudd, och tecken finns också som tyder på att den är mer välorganiserad än tidigare: Denna minoritet agerar vid offentliga möten runt om i landet, skriver i tidningar och talar i närradion och visar en alltmer öppen främlingsfientlighet. Bara det faktum att dessa grupper anser sig få gehör för det de säger och att de agerar mer öppet är oroande. Vi måste reagera på sådant i tid. Jag håller med Maria Leissner och andra som sagt att de politiska partierna har ett stort ansvar i dessa frågor. Om debatten polariseras mycket kraftigt mellan dem som är våldsamt emot invandringen på ena sidan och dem som egentligen inte accepterar någon reglering alls av flyktingmottagandet på den andra sidan, finns det en risk för att det däremellan uppstår ett tomrum, ett slags ingenmansland där likgiltigheten eller okunnigheten får råda. Då är det just där som de invandrarfientliga grupperna kan fiska sympatier, om de blir ensamma på arenan i detta ingenmansland. Men detta är ju inte något ingenmansland — egentligen. Det är nämligen här i detta ingenmansland som alla vi här i kammaren befinner oss. Med tämligen små nyanser är vi överens om hur viktigt det är att bekämpa — och med vilka insatser vi skall bekämpa — främlingsfientligheten och rasismen. Den här breda enigheten borde, tycker jag, komma till uttryck i ett aktivt politiskt opinionsarbete i tillägg till den tilltro som vi ju har — det är vi överens om i proposition och betänkande — till folkrörelsernas arbete med folkbildning. I tillägg till det menar jag att de politiska partierna skulle finnas med på arenan i detta ingenmansland mellan polerna och sprida kunskap. Vi måste också vara högljudda, och vi måste vara tydliga. Jag hoppas att alla de politiska partierna tar detta som en utmaning, och jag hoppas också att denna enighet som vi haft kring kommissionen mot främlingsfientlighet och rasism och dess betänkande, och nu propositionen och socialförsäkringsutskottets betänkande, kan komma att följas av ett fortsatt samarbete mellan riksdagspartierna i den här opinionsbildningen. Det är ändå uppenbart att invandringen till Sverige har lett till osäkerhet, oro och rädsla bland många svenskar. Det här är reaktioner som jag ofta möter. Jag skulle tro att jag hör till dem som mer än de flesta får ta del av opinionsyttringar om invandrare och invandringspolitiken. Det står klart att det också bottnar i att många tror att deras eget sätt att leva och deras värderingar hotas av människor med annan bakgrund, annat utseende eller annan religion. Men som vi hittills har gjort, måste vi även i fortsättningen ta denna oro på allvar. Många av oss har varit så rädda för att förknippas med vad som skulle kunna tolkas som främlingsfientlighet, att vi inte har vågat öppna denna dialog. Vi har i stället valt att möta denna oro från människor på ett snabbt, aggressivt och överlägset sätt. Så avfärdar vi människors oro med att säga att det bara handlar om främlingsfientlighet och rasism. Vi har också kunnat vara vägledda av aldrig så goda syften, men i praktiken tror jag att vi ofta har kommit att stöta bort dem som ifrågasätter invandringen och därigenom göra en dålig sak sämre. Många av dem som höjer kritiska röster mot invandrare och flyktingar anser att de inte får komma till tals — ingen lyssnar på dem utan de bara stämplas som rasister eftersom de vill diskutera en fråga där de inte är säkra på var de står. Denna osäkerhet kan förstärkas av vad man kan läsa i tidningarna, höra i radio eller se på TV om hur människor med ursprung långt bortifrån kommer i konflikt med varandra både här i Sverige och i omvärlden. Massmedia fokuserar ofta de negativa händelserna, konflikten, det dramatiska, kaoset och konfrontationen därför att det är det som har nyhetsvärde. Detta skrämmer människor. Men i själva verket är det så att på de flesta platser i världen och i Sverige lever människor i fred och sammanhållning oavsett ursprung. Konflikter har alltid funnits, men samexistens mellan olika grupper är ju det naturliga och normala tillståndet. För detta krävs emellertid två saker: man måste visa respekt och man måste visa tolerans. Vi måste således försöka ta människors oro inför invandringen mer på allvar, annars finns risken att människor med värderingar eller åsikter som vi stämplar som förbjudna tvingas att leva ett underjordiskt liv där fördomarna frodas och där bristen på kunskap styr. Kan vi inte föra en dialog kring dessa frågor finns det risk för att den uttalade främlingsfientligheten får råda. Ingen ändrar ju sin uppfattning bara därför att hans åsikter stämplas som rasistiska. Men visar det sig konkreta uttryck för rasism och främlingsfientlighet, då gäller det för samhället att snabbt visa att ett sådant beteende inte accepteras. Samhället måste ha sådana regler som visar att när det gäller intolerans så finns det inte utrymme för någon kompromiss. Det är det som vi nu diskuterar, nämligen hur samhället tydligare, eventuellt med lagstiftningens hjälp, skall visa vilka regler som gäller både i fråga om intoleransen i arbetslivet och i fråga om de grövsta formerna av intolerans, nämligen de rasistiska organisationerna. Trots att jag alltså vill hävda att politiken på detta område som vi kallar invandraroch flyktingpolitik har varit framgångsrik, finns det naturligtvis också skäl för kritik. Många människor pekar också på att det finns mycket kvar att göra för att vi skall kunna säga att vi har gjort vad vi kan för flyktingar och invandrare. Och visst kan mycket göras bättre, men faktum kvarstår ändå, nämligen att vi har fått en invandrarpolitik som har angripit segregering och som har försökt sträva mot integrering av invandrarna i det svenska samhället. De tendenser till ökad främlingsfientlighet som vi kan notera i flera europeiska länder bottnar troligen i avsaknad av just invandrarpolitik. Man kan kanske påstå att det finns en flyktingpolitik i flera europeiska länder, men det saknas en invandrarpolitik, dvs. en vilja att integrera invandrarna och ge dem samma rättigheter som övriga invånare i landet. Detta bildar då grunden till mycket av den främlingsfientlighet som vi ser. T.ex. en sådan företeelse som att invandrare utnyttjas som gästarbetare och får leva i samhällets utkanter är den perfekta grunden för en ömsesidig misstro. På det sättet har det i många andra länder skapats ett klimat som vi i Sverige värjer oss kraftigt mot och som vi inte för vårt liv vill ha i Sverige. I vissa länder möter t.o.m. politiska partier på riksnivå framgångar med ett invandrarfientligt budskap. Naturligtvis finns det även brister i vår politik i detta avseende när det gäller att integrera. Jag tycker att det är bra när det läggs fram förslag om förbättringar på det invandrarpolitiska området. Men då måste vi även vara rädda om det som har visat sig vara en klok politik. Jag tänker då på grundprinciperna bakom invandrarpolitiken — målen om jämstäldhet, valfrihet och samverkan — dvs. att invandrare och flyktingar skall leva ett bra liv på samma villkor som andra invånare i Sverige. Detta har det hittills rått stor och bred enighet om. Men jag tycker att det görs inlägg i debatten i dag som man skulle kunna tolka som funderingar på att vi i Sverige skall gå i från denna princip. Det handlar inte bara om jämlikhetsmålet i invandrarpolitiken, utan det handlar även om att man skall skapa förutsättningar för att nå målet. Det krävs en hel del insatser för de nya invandrarna för att denna jämlikhetsprincip skall kunna hålla. Det behövs insatser och stöd under en övergångsperiod innan flyktingen står på egna ben i det svenska samhället. Och det är ju detta som flyktingmottagandet så att säga står för. Men dessa insatser skall givetvis inte fortsätta i evighet. I detta sammanhang gäller samma principer som i fråga om samhällets stöd till andra invånare i Sverige. Under vissa skeden i livet behövs det extra stöd — barnbidrag, bostadsbidrag, vuxenutbildning, m.m. — för att den som lever i Sverige skall kunna göra det under trygga och jämlika förhållanden. Flyktingar har inte alltid, men ofta, inneboende och starka resurser, vilket Maria Leissner pekade på. Hon kallade dem starka och initiativrika. Och många klarar sig säkert vidare efter enbart en kort introduktion i det svenska samhället, och då skall de ges denna chans. Men de är också individer, våra nya vänner, grannar, arbetskamrater, skolkamrater, och de har olika förutsättningar. En del måste ha stöd under en längre tid, t.ex. undervisning i svenska, som är en av de viktigaste förutsättningarna för att dessa människor skall kunna leva i samhället och inte vid sidan av. Det finns ett samband mellan invandraroch flyktingpolitiken. Om vi genom invandrarpolitiken vill skapa de lika möjligheterna snabbt för att inte få ett C-lag på etnisk grund i samhälle så påverkar det flyktingpolitiken. Vissa bortser från det sambandet, vilket har framgått inte minst i debatten kring den tillfälliga inskränkningen av asylrätten i fjol. Många menar att det hade kunnat undvikas om de asylsökande hade tillåtits att klara sig själva från den stund de kom över gränsen. Det har sagts att det var fel att grunda ett flyktingpolitiskt beslut på svårigheterna att ta emot asylsökande. Men då bortser man från vad riksdagen har uttalat om den reglerade invandringspolitiken. I riksdagens riktlinjer för invandrarpolitiken har det sagts att de som kommer hit skall ges möjligheter att leva och bo på lika villkor som andra. Om flyktingarna skall kunna integreras i samhällets krävs det också insatser för öjligheter skapas. Det går inte att bortse från detta. Men jag är övertygad om att den i stort sett lyckade integreringen av invandrare i det svenska samhället inte hade varit möjlig om vi inte hade haft denna ambitiösa invandrarpolitik. Det är det som nu kallas för byråkratisering, kommunal överplanering, dalt m.m. och framställs som en bromskloss mot flyktingar. Men det tycker jag i stället är garanten för goda etniska relationer också i fortsättningen. Vi kan och skall ändå förbättra invandrarpolitiken och flyktingmottagandet, och vi kan naturligtvis se till att onödiga hinder för dessa människors integrering i samhället inte uppstår. Det är ambitionen bakom de propositioner som riksdagen diskuterar här i dag. Jag tänker då naturligtvis främst på den proposition som handlar om ersättning till kommunerna för flyktingmottagande. I diskussionen kring opinionsfrågor i invandrarpolitiken tog Rune Backlund upp valfrihetsmålet. Det har i den allmänna debatten kommit att granskas inte minst utifrån händelser som rört bl.a. domar mot invandrare. Låt mig säga att valfrihetsmålet innebär att det skall vara möjligt för invandraren att inom ramen för den intressegemenskap som det svenska samhället omfattar kunna upprätthålla en egen identitet, både språkligt och kulturellt. Men det svenska samhällets lagar och regler gäller lika för alla invånare oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Därför har valfriheten sina begränsningar. Den innebär inte frihet från demokrati, från respekt för mänskliga rättigheter, t.ex. yttrandefrihet, eller från principen om jämställdhet mellan kvinnor och män — och om barns rättigheter. Valfriheten gör halt vid dessa principer. Men även om ett tummande på sådana grundläggande värderingar inte kan accepteras, måste vi ändå tillåta att vårt samhälle syresätts av impulser utifrån. En del av dessa impulser kommer via invandrarna. Ett samhälle som avskärmar sig från allt nytt och främmande stagnerar och blir inskränkt. Där går människor miste om möjligheter till personlig utveckling, glädje och mognad som kontakter med människor från andra länder kan innebära. Ett sådant samhälle skall Sverige inte vara.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för hennes anförande. Jag har tidigare i dag sagt att dessa propositioner är framlagda för att invandrarpolitiken skall bli bättre. En hel del reservationer har fogats till betänkandet, men de gäller inte huvudfrågan. Bland de stora förändringar som har skett i Sverige är att flyktingar har placerats ut i kommunerna. När det skedde var vårt parti positivt till detta. Däremot hade vi kanske inte räknat med de folkstormar som skedde av solidaritet i kommunerna. Det visar det som jag talade om tidigare, nämligen att det finns en motkraft mot den etniska diskrimineringen. Många människor tyckte att Sverige inte skulle ha så många invandrare, men de sade: De som bor här och är klasskamrater med Kalle och Lisa, de måste ju få stanna. Det finns alltså en solidaritet med flyktingarna när de får ett ansikte. Jag vill även säga något om vad som skulle hända om de drygt 400 000 icke svenska medborgarna skulle stanna hemma från sina arbeten en vecka. Då skulle Sverige stanna. Det visar tydligt det behov som vi i Sverige har av invandrare och den resurs som de utgör när de väl har fått ett arbete. Forskning, sjukvård, lokaltrafik, restaurangnäring, ja, i stort sett de flesta områden skulle drabbas om inte dessa människor fanns i Sverige. Om man sedan skulle gå ett steg längre och räkna med dem som är födda i ett annat land, kan man tänka sig hur det skulle se ut.

Herr talman! Det finns mycket i det som invandrarministern sade i sitt anförande som jag är helt överens med invandrarministern om.

Lyckas vi inte med det kommer vi att bli tvungna att anpassa oss till en restriktivare flyktingpolitik. Det skulle vara olyckligt. Vad gäller kampen mot rasismen håller jag helt med invandrarministern om att det på detta område inte finns något utrymme för partipolitiskt tänkande. Jag delar även bedömningen att integrationen av den allra största delen av invandrare och flyktingar i Sverige har fungerat bra. Inte minst har jag egna erfarenheter av det. Trots det skall man inte underskatta de tendenser och risker som finns i dag. Då är det viktigt att uppmärksamma de sociala och ekonomiska orsakssammanhangen, som bidrar till rasismens uppkomst. Man behöver inte gå så långt, det räcker om man bara ser sig om litet grand i Europa och i våra grannländer för att se olika grupperingar av partier skapas som vinner framgång i parlamentsval genom att de driver en invandrarfientlig politik och uppmuntrar fördomar om invandrare och rasism. Sverige är inte skonat från sådana tendenser. Sociala försämringar, ökad segregation, ökade klassklyftor i samhället kan bidra — låt oss säga under lågkonjunktur när arbetslösheten ökar — till att tendenser som också finns i Sverige ökar. Det borde man fästa speciell uppmärksamhet vid. Dessutom anser jag att det krävs en omfattande idédebatt från de politiska partiernas sida, där man bemöter den enfaldiga exploatering av patriotism som vissa grupper ägnar sig åt.
Herr talman! Jag tycker att invandrarministerns anförande var mycket fint och i stora delar klart liberalt till sitt innehåll. Låt mig ändå kommentera några punkter.

Det finns en organiserad rasistisk verksamhet i Sverige, som inspirerar till den här typen av våldsdåd och som också, vilket påvisades av kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, helt klart på olika sätt inspirerar till våldsdåd riktade mot invandrare och flyktingar. Det är någonting som inte bara de politiska partierna bör ta ett ansvar för och bekämpa. Jag vill trots allt i sammanhanget påminna regeringen, i likhet med vad Ragnhild Pohanka sade förut, att regeringen själv har ett eget ansvar, inte minst när det gäller den utformning som flyktingpolitiken har fått under senare år och som kännetecknas av decemberbeslutet men också av språkbruket från regeringens sida. Det har låtit som om flyktingarna i allmänhet skulle vara falska, de har inte skäl att komma hit, de ägnar sig i stor utsträckning åt missbruk av asylrätten. Jag skulle önska att den här typen av uttalanden och aggressioner riktade mot flyktingar skulle kunna tillhöra historien i den debatt som vi för inom de svenska partierna om flyktingpolitiken. Jag är fullständigt övertygad om att sådant har tjänat som ett alldeles onödigt bränsle i många enskilda människors uppfattningar om vad för slags människor flyktingarna egentligen är. Jag skulle dessutom vilja ta upp det som Maj-Lis Lööw sade om flyktingar. Visst är de starka och initiativrika. Men vi har naturligtvis en reglerad invandring. Flyktingar är ingen del av den reglerade invandringen, utan flyktingar måste komma hit om de har skyddsbehov alldeles oavsett om vi har vackra lägenheter eller tillräckligt med förläggningar. Jag tycker därför att det är beklagligt om det även fortsättningsvis skall vara ett argument att det är bättre att en flyktingfamilj bor i ett sönderbombat hus i Libanon än i en barack någonstans i Sverige.
Herr talman! Jag är också beredd att instämma i mycket stora delar av det anförande som invandrarministern höll i kammaren. Jag skall inskränka mig till en kommentar som gäller valfrihetsmålet, som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Vi är helt på det klara med att det finns begränsningar uttalade i valfrihetsmålet — när det står i direkt strid mot lagstiftningen. Men det finns ett antal kulturella anslag i olika grupper som gör att man vill hävda sin tradition, man har vissa religiösa skäl för att göra på ett visst sätt även i vårt land, trots att det avviker ganska starkt från de mönster som finns etablerade i vårt samhälle. Då är det inte lika tydligt vad valfrihetsmålet ger utrymme för. Jag kan ta ett exempel för att belysa detta. Vi har muslimska krav bl.a. på att få ha halalslakt i Sverige. De svenska reglerna tillåter inte detta. För muslimer är det både en religiös fråga och mycket starkt kulturellt förankrat att få slakta på detta sätt. Med tanke på hur valfrihetsmålet är formulerat kan man tolka det på två sätt. Å ena sidan skall man inte tillåta detta, eftersom de svenska reglerna förbjuder sådant. Å andra sidan gäller enligt valfrihetsmålet att få ha den här rättigheten, eftersom det är en viktig del i det kulturella livet. Sådana här saker tror jag kommer att öka under 90-talet. Allteftersom grupperna ökar i antal i vårt samhälle och ju mer etablerade de blir, desto större krav kommer att ställas på att få utnyttja valfrihetsmålet för sådana här saker. Då ökar också konflikterna med det övriga svenska samhället. Här tror jag att vi måste förekomma genom att försöka utveckla valfrihetsmålet så att det blir precisare och tydligare, både mot invandrargrupperna och mot det svenska samhället. Det är skälet till att vi har tagit upp frågan.
Herr talman! Samtliga talare här har uttryckt sin positiva inställning till invandrarministerns tal. Jag tycker att hennes anförande var präglat av klokhet och respekt inför den svåra uppgift som hon främst företräder men där vi alla är delaktiga. Jag fäster särskild vikt vid några punkter i hennes tal. Hon sade att brist på kunskaper och kontakter är främlingsfientlighetens grogrund. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Det är viktigt att vi som arbetar med dessa frågor lyssnar till människor, både positiva och negativa saker, och inte vänder dem ryggen. Jag kan tala av egen erfarenhet. Man har ibland kanske suttit i timslånga samtal med någon som i början har varit aggressiv men som efter samtalets slut, när man har fått förklara vilka regler som gäller, har förstått. Här har vi naturligtvis som enskilda politiker och som medlemmar i politiska partier en viktig uppgift att tillsammans ge information, lyssna och ställa upp för en human och mera medmänsklig invandraroch flyktingpolitik. Jag tror att vi inom samtliga i riksdagen representerade partier i hög grad är överens om detta. Det behövs alltså ett aktivt informationsarbete. Vårt arbete skall, som jag tidigare sade, präglas av nämnda humanitet, som har sina rötter i den västerländska idétraditionen och i kristendomen. Således menar jag att statsrådets anförande också präglades av en viss konservatism. Det är viktigt att vi i det här arbetet inte bara är idealister utan också realister. Hänsyn måste tas till befintliga resurser och till gällande lagar. Vi har haft respekt för t.ex. regeringens ställningstagande i höstas. Det går dock inte att ta emot alla världens flyktingar, även om vi skulle vilja göra det. Jag vill understryka — jag tror att det var Alexander Chrisopoulos som tidigare tog upp den saken — att det internationella flyktingarbetet framstår som allt viktigare. Det är verkligen viktigt att vi har kontakt med övriga länder och att det går att komma överens om riktlinjerna. Vi torde nämligen stå inför en epok av stora folkvandringar. Därför är det av betydelse att vi har en gemensam grund att stå på. Till sist vill jag säga följande. Naturligtvis har invandrarna berikat vårt samhälle på ett mycket fint sätt. Jag härstammar själv från en invandrargrupp - vallonerna, som kom hit en gång i tiden. Dessutom har vi i mitt hemlän, Värmlands län, sedan gammalt erfarenhet av invandring. Men jag kan också vittna om att vi i mitt hemlän har varit förskonade från många av de negativa tendenser som finns i dag.
Herr talman! Jag håller med Rune Backlund, och jag har också tidigare påpekat det, om att valfrihetsmålet måste utvecklas. Men jag har valt att säga att jag tycker att vi skall göra det i ett mera sammanhållet och principiellt resonemang. Jag har dessutom förutskickat att jag vill återkomma till riksdagen i dessa frågor 1991. Rune Backlund är dock mera otålig och vill ha ett förslag tidigare. I stort sett är det detta som är skillnaden mellan våra uppfattningar. Annars är det riktigt att det nog behövs ytterligare konkretiseringar och preciseringar. Alexander Chrisopoulos efterlyser initiativ på det internationella planet. Men jag försäkrar att vi är mycket aktiva på det planet. I det avseendet är skillnaden kanske att Alexander Chrisopoulos vill ha ett agerande på statsministernivå. Han har inte riktigt tilltro till vad invandrarministern och hennes medarbetare kan åstadkomma i olika internationella fora. Men jag försäkrar, som sagt, kammarens ledamöter om att vi röner ett mycket stort intresse för den diskussion som vi nu försöker initiera — inte minst på grundval av den förstudie som vi har gjort och som skall ligga till grund för den mer långsiktiga principproposition som vi hoppas kunna lägga på riksdagens bord nästa år. Det gäller dock inte bara oss som är med i olika internationella fora. Ett väsentligt svenskt bidrag till en mer internationell och sammanhållen syn på detta är att Sverige är en av de största bidragsgivarna till det FN-organ som har att samordna de internationella insatserna på flyktingpolitikens område. Jag kan också hålla med om att vi måste vara uppmärksamma på de sociala och ekonomiska orsakssammanhang som ligger bakom detta med segregering och som därmed också kan bidra till motsättningar i samhället. Men det är egentligen vad vi hela tiden hävdar när vi säger att en framgångsrik invandrarpolitik också måste föras, alltså inte bara en generös flyktingpolitik. Till sist några ord till Maria Leissner. Jag tror inte att vi uppnår någonting genom att sopa problem under mattan. Om vi ändå diskuterar problem — inte minst på uppmaning av FNs flyktingkommissariat — rörande dokumentlöshet, falska handlingar etc., är det i och för sig inte riktat mot de asylsökande. Vi säger också att det inte är ett brott att söka fristad i Sverige. Men vi som nation tar ändå fasta på möjligheten att pröva vilka skäl som kan finnas för en fristad här. Självfallet är det ett bekymmer att många kommer utan dokument eller med falska handlingar — i varje fall tar det längre tid att utreda sådana ärenden. Vidare vill jag påstå att det finns ett starkt stöd — för att inte säga en uppmaning — från UNHCR när det gäller att föra en flyktingpolitik som innebär att vi slår vakt om och ger skydd till dem som har det starkaste behovet av skydd. Dessutom gäller det att vi erkänner att det, inte minst när det gäller de senaste årens ökande flyktingström, finns de som har ett svagare skydds behov. Vi måste våga diskutera om vi i stället eventuellt skulle ge skydd i form av en väsentligt utökad flyktingkvot, något som ju många här har talat om.
Fru talman! Det var jag som var den första att komma med beröm efter statsrådets anförande. Jag vill dock göra en annan vinkling, som jag tycker är intressant. I stället för att uttala mig i grön riktning vill jag säga att anförandet gav exempel på gammal hederlig socialdemokratiskt internationell solidaritet, och det är något som vi ställer upp på. Men var och en av oss företräder ju sin åsikt. Jag skulle med glädje se att det som här har sagts också ger de resultat i praktiken som vi väntar på. Vi hoppas alltså på en återgång till vad som gällde före den 13 december förra året. Att Sverige arbetar internationellt genom UNHCR tycker vi i miljöpartiet de gröna naturligtvis är bra. Men för att delta i Schengenoch Trevigrupperna, måste man anser vi, plädera för vår typ av flyktingpolitik, såsom denna uttrycks i lagen och utan inskränkningar. Vi skall inte anpassa oss till EG-politiken i den utsträckning som jag är rädd för att vi håller på att göra. Jag talade tidigare om det här med falska handlingar, som ju är ett problem. Men för många människor som tänker fly återstår inget annat än att skaffa sig falska handlingar. I många länder har människor inte något pass. När människor i sådana länder kommer och begär pass, tänker man: Jaha, du tänker fly. Dessutom kan människor i sådana här länder inte gå till den svenska ambassaden för att få ett visum. Det är en omöjlighet. Vad återstår då för många människor? Jo, att köpa falska handlingar, att muta någon eller att få t.ex. en grupp eller släkten att ge hjälp. Vi kan inte komma ifrån detta problem, eftersom det ligger i flyktingskapets natur att alla papper inte alltid är i ordning.
Fru talman! Jag uppfattade en viss nyansskillnad hos invandrarministern, som nu talar något nedtonat om de problem som är förknippade med bl.a. dokumentlösheten. Detta tonläge skiljer sig från höstens och vinterns mycket uppskruvade tonläge, som kännetecknades av en stark indignation som olyckligtvis kom att riktas mot merparten av alla asylsökande som kom till Sverige. Jag är övertygad om att detta hade ett samband med att man upplevde att det var för många som kom hit. Därför blev irritationen större. Men det faktum att det är för många som kommer hit behöver inte betyda att merparten är falska flyktingar eller sådana som ägnar sig åt missbruk av asylrätten. Här skiljer sig nog våra bedömningar. Jag hoppas, som jag tidigare har sagt, att den här typen av formuleringar — åtminstone de mer aggressiva formuleringarna — hör till historien och att vi i framtiden får en något mera nyanserad debatt om de problem som finns. Självfallet inser också vi i folkpartiet att det finns problem. Jag blev ännu mera bekymrad när invandrarministern, som jag uppfattade det, började tala om att UNHCR hade uppmanat Sverige att i stället för att rikta in sig på spontanflyktingar öka flyktingkvoten för att på det sättet flytta tyngdpunkten i vår flyktingpolitik. Jag skulle vilja be om ett förtydligande på den punkten: Vad menar egentligen invandrarministern med detta? Skall flyktingkvoten ökas i stället för någonting annat, i stället för en fortsatt spontaninvandring av flyktingar enligt gällande internationell rätt? Till sist vill jag, när jag så att säga har invandrarministern på tråden, passa på att ta upp en fråga som egentligen inte berörs i dagens debatt utan som är ett mera akut problem, och det gäller invandrarverkets resurser på framför allt tillståndsoch medborgarskapsbyrån. Man har beräknat en organisation baserad på ungefär 20 000 asylsökande per år, och prognosen är nu ca 40 000. De extraanslag man har fått är nu i princip förbrukade, och om det inte kommer nya pengar till denna enhet tvingas invandrarverket, enligt uppgifter som jag har fått, att avskeda folk — möjligtvis kan de så småningom återanställas om det kommer nya pengar. Därför är det viktigt att invandrarverket får friska pengar ganska fort. Jag skulle vilja höra hur regeringens inställning är på den punkten.

Fru talman! Invandrarministern efterlyste aktiva insatser från de politiska partiernas sida i kampen mot rasismen. Jag delar uppfattningen att det är nödvändigt att vi aktivt medverkar till att bemöta rasismen, därför att det räcker inte längre med allmänna fördömanden och avståndstagande från invandrarfientliga yttringar. Det är nödvändigt att de politiska partierna deltar i en brett upplagd idé debatt, där man bemöter rasismens och nationalchauvinismens tarvliga och enfaldiga exploatering av nationalkänsla och patriotism. Det är viktigt att de politiska partierna tar sitt ansvar och bidrar till att vi i Sverige inte delar mänskligheten i ”vi” och ”de”, där ”vi”, i egenskap av svenska medborgare, alltid kommer i första hand och ”de”, i egenskap av utländska medborgare, kommer i andra hand. Det är viktigt att vi talar om för det svenska folket att människan inte kan ses som ett problem. Människan är inte ett problem. De som kommer och knackar på vår dörr är inte i första hand assyrier, iranier, palestinier, greker eller turkar, utan de är i första hand människor. Det är människor med erfarenheter, kunskaper, skaparkraft, fantasi och kreativ förmåga. Det är människor med brister och problem. Därför är det viktigt att vi inte ser dem som ett problem. Vi från vpk:s sida anser att det är viktigt att i en brett upplagd idédebatt nu lyfta fram de gemensamma värden som inte minst arbetarrörelsen har skapat genom långvarig verksamhet i detta land, gemensamma värden som medmänsklighet, solidaritet, omtanke, humanism, frihet, demokrati, jämlikhet mellan människor, osv. Det är viktigt att definiera svenskheten med de begreppen. Det är viktigt att vi ger en definition av svenskheten som innehåller dessa värden, det som det är värt att slå vakt om. Den idédebatten är vi från vänsterpartiet kommunisterna beredda att ta, och jag hoppas att de övriga politiska partierna instämmer i det.
Fru talman! Jag hade inte tänkt ta någon mer replik, men som så ofta förr blev jag inspirerad av Maria Leissner. Vad FNs flyktingkommissarie alldeles tydligt har uttryckt är en uppmaning att vi skall slå vakt om flyktingpolitiken genom att se till att vi ger ett skydd åt dem som har de starkaste skyddsbehoven. Till yttermera visso har FNs flyktingkommissarie sagt att Europas länder skulle behöva tiodubbla sitt kvotmottagande. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta än att resultatet, om vi skall möta de två kraven, blir att det kommer människor till Sverige som spontanasylsökande som har svagare skyddsbehov och som vi avvisar. Men det betyder också att vi kan ta emot fler kvotflyktingar och möta det kravet från FNs flyktingkommissarie. När det gäller utredandet av asylärenden har både polisen, invandrarverket och departementet förstärkts för att kunna möta de ökade krav som den stora inströmningen i höstas ställde. Jag har också klart för mig att invandrarverket, just därför att det var en ny situation, som man inte vet om den kommer att bestå, har en del personal som är tillfälligt anställd för detta ändamål. Jag har inte följt frågan så noga att jag vet hur det ligger till just nu, men det kanske vi kan återkomma till vid en frågestund.

Fru talman! Man kan notera att Sverige nu är på väg att ställa sig bakom en korrekt flyktingpolitik, dvs. en politik som i första hand ger asyl åt dem som kan betecknas som flyktingar enligt Gen&vekonventionens definition. Det finns ändå anledning att rikta viss kritik mot vad som har hänt tidigare och vad som nu händer. Jag delar uppfattningen att man inte skall bevilja asyl till dem som har flyktingliknande skäl baserade på §§ 5 och 6 i lagstiftningen. Men man skall ändå inte göra som regeringen gjorde den 14 december, när den sade att de som hade kommit hit efter den 1 juli och som anförde skäl baserade på §§ 5 och 6 inte skulle få stanna i Sverige. Det är en lagstiftning som är mycket tvivelaktig ur demokratisk synpunkt. Jag skall ta ett exempel. Låt oss säga att man i en kommun den 1 juli börjar diskutera att det på en väg där det är tillåtet att köra 70 km och där det händer många olyckor bara skall bli tillåtet att köra 50 km. Sex månader senare beslutar man sig för att det på denna väg fr.o.m. den 14 december 1989 bara skall vara tillåtet att köra högst 50 km/tim. Det skulle kunna innebära att de som mellan den 14 december och den 1 juli hade kört över 50 km skulle kunna fällas, om polisen hade sparat sina hastighetskontroller på dataskärm. På samma sätt fungerar den lagstiftning som regeringen beslutade om och som offentliggjordes den 14 december i fjol. Skälen var bra, och det var en riktig skärpning som gjordes, men lagen skulle ha gällt från den dagen då beslutet offentliggjordes och inte sex månader tidigare. Fru talman! Jag skall inte gå utöver någon uppfattning som finns i dag i något av riksdagens partier, men låt mig ändå säga att beträffande den fråga som berörs i reservationen 4 till SfU17 sympatiserar jag starkt med utskottsmajoriteten. I reservation 4 skriver mitt eget parti, folkpartiet och miljöpartiet att man skall besluta om att höja antalet kvotflyktingar från 1 250 till 2 000, trots att, som man skriver, situationen är ansträngd. Här tycker jag att utskottsmajoriteten har en bättre skrivning. Den säger att vi visst kan öka flyktingkvoten, men låt oss först försöka ordna upp den situation som råder i dag. Därför tycker jag att det i reservationen skulle ha stått att vi på sikt skulle öka kvoten till 2 000. Det är inte riktigt sant att säga att situationen är ansträngd. I södra Sverige är den i dag katastrofal. Vi har problem att hysa dem som kommer hit och söker asyl i Sverige. Vi har stugbyar, hotell och fartyg i många hamnar i södra Sverige, där de asylsökande bor under mycket tvivelaktiga förhållanden. Det hade varit bättre, som majoriteten skriver, att behålla det gamla talet. Låt oss lösa den situation som råder i dag. Sedan kan vi öka kvoten. Jag håller i och för sig med om att 2 000 kvotflyktingar inte är något stort antal. Men varför skall vi ha så brått? I dessa betänkanden kommer man också in på kommunernas framtida ekonomi vad gäller flyktingarna. Här kommer det att bli stora problem. Jag skall som ett exempel nämna Malmö kommun, som 1989 hade tecknat kontrakt för 500 flyktingar. När året var slut fick man framräknat att 2 000 flyktingar hade kommit till Malmö. Det har kostat kommunen mycket stora summor. Inom parentes kan man i den svenska flyktingdebatten säga att det är något förvånande att se på TV, höra på radio eller läsa i tidningar att små kommuner slår sig för bröstet och säger att de tar emot 30, 40 eller 50 flyktingar. De vet mycket väl om att flyktingarna i slutänden inte är kvar i deras kommuner, utan de söker sig till storstäderna. Fru talman! Det har också varit tal om förbud mot rasistiska organisationer. Låt mig säga så här: En människa skall inte bedömas efter om hon är gul, svart, vit eller brun, inte efter om hon är kristen, muhammedan eller tillhör någon annan religion, utan enbart på grundval av sina gärningar. Jag tror att det skulle ha varit kapitalt fel att ge de i dag i Sverige mycket små organisationer som är rasistiska statusen av att Sveriges riksdag hade förbjudit dem. Vi har i Sverige haft en lagstiftning genom åren där sådana organisationer inte har förbjudits. De har hamnat på den lilla nivå där de också skall förbli. Att nu plötsligt basunera ut ett förbud från Sveriges riksdag skulle ge organisationerna en näring och en attraktivitet som de sannerligen inte är förtjänta av. Jag är mycket tacksam för att förslaget om att förbjuda dessa miniorganisationer inte kommer att bli förverkligat. Det har också någon gång under debatten i dag pratats om passlöshet. Jag tror att det var fru Pohanka som gjorde det. Hon hade en stor utläggning om att man i vissa länder inte kunde få pass, att det var förenat med fara att söka pass, m.m. Att det är så tror jag ingen någonsin har ifrågasatt. Problemet gäller de fall då personer har lämnat sina länder och vid resans början bevisligen har visat ett pass. Man har haft pass, biljetter och ID-handlingar. Men när man har landat i Sverige finns ingenting kvar. Jag begriper att jag. om jag är politisk flykting i Iran, varken vågar gå till svenska ambassaden eller till iranska myndigheter och söka pass, för då kan otrevliga saker hända. Att en sådan människa, för att komma ur landet, måste försöka skaffa sig ett pass tror jag att alla förstår. Men varför kan de asylsökande inte tala om detta när de har anlänt till Sverige och visa det falska passet? Det hade varit mycket bättre. Det hade skapat mycket större förståelse. Alla vet att man inte går ombord på ett flygplan utan att visa pass och biljetter. Det är gärningen i sig som bidrar till den misstänksamhet som i dag finns i Sverige. Till sist, fru talman, hälsar jag med glädje den lagstiftning som kommer att träda i kraft om någon månad och som ger lov att kroppsvisitera människor som kommer till Sverige och söker asyl och som säger att de inte har någon form av papper, vilket de bevisligen borde ha haft. Man skall inte kunna marschera in i Sverige och säga att ”jag söker asyl” och därmed slippa den tullbehandling och den pappersexercis som alla andra är skyldiga att utstå.
Fru talman! Av den tidigare debatten har framgått att även regeringen har ett arbete på gång där man diskuterar en förhöjning av flyktingkvoten. Även av statsrådets anförande framgick det att utvecklingen i en framtid går därhän att antalet kvotflyktingar kommer att öka i förhållande till spontanflyktingar. Jag vill bara säga att vi sedan gammalt har haft ett moderat krav på att antalet kvotflyktingar skall ökas i förhållande till antalet spontanflyktingar. När vi nu har en flyktingbedömning huvudsakligen baserad på FN-konventionen, har vi ansett att vi bör följa upp partimotionen med krav på en ökad flyktingkvot. Jag vill alltså återigen yrka bifall till reservationen 4, som vi har tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet.
Fru talman! Det är kanske litet onödigt av mig att diskutera den här frågan med vår främste företrädare i dessa frågor. Jag kan ändå inte underlåta att påpeka att i den partimotion som följs upp med en reservation till detta betänkande står ingen siffra. Där står att man skall öka antalet. Det har jag sannerligen ingenting emot, men man behöver inte i dag gå ut och säga att vi omedelbart skall öka kvoten till 2 000. Det kan gärna bli 3 000 eller 4 000 när vi har ordnat upp den situation som råder i dag. Om den inte är kaotisk i Värmland, är den det i alla fall i södra Sverige.
Fru talman! Jag tror att vi i grunden är tämligen överens i den här frågan. Det står visserligen ingen siffra, men det fanns flera partier som hade liknande förslag. Något parti hade förslag om ytterligare ett antal flyktingar. Men vi enade oss därför att vi tyckte att det var riktigt att kunna komma fram till ett gemensamt ställningstagande just om antalet 2 000, vilket alltså är ca 500 fler än vi realiter tar emot för närvarande.

Fru talman! En förutsättning för att det här i landet och även i andra länder skall vara möjligt att föra en human och generös flyktingpolitik och en aktiv invandrarpolitik är att man försöker uppnå så bred enighet som möjligt bakom den politiken. Jag har tidigare här i kammaren vid upprepade tillfällen varnat för att man kan lägga fram förslag och fatta beslut om åtgärder som skapar stor splittring.

Det är därför bra att det i dag har varit ett tonläge i debatten som skulle kunna öppna möjligheter för att återställa en bredd på insatserna och de politiska åtgärderna.

Det som präglar debatten i dag är att det inte är så stor invandrarfientlighet i vårt land och att det inte är så mycket rasism. Jag håller med om det, och jag har sagt tidigare — och hänvisat till de undersökningar som finns på området — att en bred majoritet av det svenska folket har en bra inställning till invandrare. Det är en bred majoritet som reagerar mot rasism. Jag skall inte upprepa alla de olika restriktioner som har vidtagits på flyktingområdet, men jag minns flera tidigare debatter, då man gång på gång åberopade att man får så mycket brev, att man har varit på det och det stället och där var det så och så mycket flyktingfientlighet, för att så att säga legitimera att man driver åt ett annat håll. Det här kan då bli ett dubbelt budskap, som jag bedömer som farligt. Til syvende og sidst är det avgörande att man kan enas om handlingar som motsvarar de ord man har att framföra. Eftersom nu trots allt invandrarministern själv har breddat debatten i dag, även om det fanns en annan talare som ville strypa den, tycker jag att vi kan följa invandrarministerns uppläggning.

Det är alldeles klart, som invandrarministern säger, att det viktigaste måste vara de som har ett starkt skyddsbehov. Problemet är att det inte alltid är så lätt att avgöra sådana saker. Det är dessutom på det sättet att om man har för starka restriktioner, betyder det att man får ha en mycket mera invecklad och ingående procedur. Det är därför som det är så viktigt att det finns en generositet här och att man inte stramar åt för mycket. Det är därför jag menar att det är viktigt att vi så snart som möjligt skall kunna återgå till det som tidigare gällde. Det borde finnas förutsättningar för det med hänsyn till att det trots allt nu finns strömningar i den internationella politiken som gör att det finns anledning att tro att flyktingströmmarna i någon mån kommer att avta. Det här har också ett samband med vad som sagts om flyktingkvoten. Utöver det som sagts tidigare i debatten är det bara en sak som jag vill ta upp, och det är att problemet med de irakiska flyktingarna har flyktingkommissarien inte kunnat lösa, beroende på att man inte har fått de pengar som behövs för att genomföra den aktionsplan man hade. Det fattas nära nog hälften av de pengar som behövs. Här är det då fråga om pengar men också om placering av människor. De som besökt Irak och Turkiet vet att frågan är mycket akut, och på den här punkten borde det finns möjligheter att göra någonting. Jag tycker att beslutet borde vara en ökning av flyktingkvoten, men det finns ju också möjligheter att vara flexibel i de här frågorna, och flyktingkvoten har inte varit så där alldeles precis, utan man har kunnat överskrida den med åtskilliga hundratal utan att det väckt någon invändning härifrån. Så till frågan om rasism. Det är ju beklagligt att det nu faktiskt är omkring 20 år som den frågan har diskuterats fram och tillbaka. Det öppnade med att riksdagen beslutade om att grundlagen inte utgjorde något hinder. Anita Johansson och jag har en motion där vi säger att man skulle kunna göra ett tillägg till bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Det bygger på det Öbergska förslaget, och det skulle ju betyda att det skulle vara förbjudet att nybilda organisationer eller delta i gamla. Jag ser att invandrarministern är inne på detta och argumenterar för det. Jag tycker att det är tråkigt att utskottet har några ganska negativa skrivningar här, men det skall väl ändå inte ta ut det som står i propositionen. Jag menar också att skulle man välja lösningen med ett tillägg till paragrafen om hets mot folkgrupp, skulle man kunna behandla den frågan med en viss förtur. Det är då inte nödvändigt att avvakta en större utredning, som kanske tar flera år med ett remissförfarande, utan det skulle kunna läggas fram ett förslag i den delen som kunde genomföras förhållandevis snabbt.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 17 behandlas frågan om publicering av praxis i asylärenden. Folkpartiet har i en partimotion begärt att den praxissamling som regeringen utlovade 1984 snarast skall komma till stånd. I konstitutionsutskottets granskningsarbete har vi också vid ett flertal tillfällen tagit upp just den frågan, och åtminstone folkpartiet har kritiserat regeringen för att vi inte har fått se den här praxissamlingen. Nu skriver majoriteten i socialförsäkringsutskottet att invandrarverket håller på att göra en sammanställning bl.a. utifrån situationen i olika länder. Vi tycker i folkpartiet att det finns anledning för riksdagen att uttala att arbetet bör påskyndas och att regeringen bör se till att så sker. En sammanställning bör göras snabbt. Många av utlänningslagens bestämmelser får sin innebörd just genom lagens tolkning i enskilda fall. Det är viktigt att praxis i asylärenden redovisas så att det finns möjlighet att bedöma tillämpningen av lagen. Jag har de senaste åren undrat över vilken praxis som finns beträffande de ensamma asylsökande barnen. Det drama som i dagarna har spelats upp i Göteborg har gjort att många undrar över vilken praxis som gäller för de ensamma barnen. Hur kan det komma sig att två iranska pojkar skall utvisas i ett kollektiv på 30 iranska barn? Regeringens handlande ter sig obegripligt och orättvist. Ingen förstår varför just dessa pojkar skall utvisas. Personalen på kollektiven undrar och kan inte förstå logiken i detta. Klasskamraterna undrar, och allmänheten förstår inte heller vilken praxis som gäller. Jag tycker det är hög tid att vi får reda på vilken praxis som råder på detta område. Jag har vid ett flertal tillfällen efterfrågat vad som gäller för de ensamma asylsökande barnen. Jag tycker att de är de mest utsatta bland de asylsökande. Något tillfredsställande svar på den frågan har jag dock inte fått. Jag ser att Maj-Lis Lööw är i kammaren, och det vore fint om invandrarministern kunde lämna ett besked om vilken praxis som gäller för de ensamma barnen. Häromdagen sade Maj-Lis Lööw i ett svar till Ragnhild Pohanka, att det här var så komplicerat att det inte gick att besvara på en minut. Men nu finns det möjligheter att ta fler minuter i anspråk. Kan vi få ett svar om vad som gäller? Det tror jag många vill veta. I dag förefaller det som om slumpen avgör. Den i går till Iran utvisade 17 årige pojken är ett exempel på hur jag tycker att det inte bör gå till. Homan Yousefi kom till Sverige som 15-åring i februari 1988. Han har alltså varit i Sverige i över två år. Det dröjde mer än sju månader innan han första gången blev kallad till asylutredning hos polisen. Efter ett par veckor fick han beskedet att han skulle avvisas, och tre månader senare fick han besked från invandrarverket att han inte fick stanna i Sverige. Sedan dröjde det nästan ett år till innan regeringen avslog ett överklagande. Det är enligt min mening oacceptabelt att ensamma barn skall behöva vänta så här länge på att få besked. Homan Yousefi har alltså gått i svensk skola i två år. Åren mellan 15 och 17 år är ju mycket viktiga för en ung pojke. Att utsättas för den oro det innebär att inte få veta om man får stanna i Sverige eller ej är helt oacceptabelt. Till bilden hör att Homan Yousefi i början av sin vistelse i Sverige bodde i ett kollektiv för iranska ensamma barn som var inrymt i ett hotell i centrala Göteborg. Pojkprostitution och knarkhandel förekom inpå knuten. Hela utvisningsförfarandet har varit mycket dramatiskt och märkligt. Förra söndagen utvisades Homan Yousefi via London men fick av någon anledning återvända och kom tillbaka till Göteborg. I går ägde den andra utvisningen rum via Rom. Vad som händer honom just nu vet vi ingenting om. Jag hoppas verkligen att regeringen följer vad som händer Homan Yousefi och hans familj i Iran. Till slut, fru talman, framför jag en önskan om att invandrarverket i sin praxissamling också redogör för den praxis som gäller ensamma asylsökande barn. Jag yrkar bifall till reservation 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 17.

Fru talman! Jag har tydligen förmånen att få sista ordet i denna debatt, och jag är inte heller ensam ledamot i kammaren. Jag vill påstå att debatten om flyktingeller invandringsfrågorna inte alltid är ärlig. Hur har det kunnat bli så? I dag har debatten faktiskt varit ärlig, men generellt är den inte det, och det gäller särskilt den pågående debatten i massmedia och bland politiker. I en fråga där det borde råda nationell enighet börjar man bli splittrad även inom de egna partigrupperna. Är det ett tidens tecken? Mycken naivitet, godtrogenhet, okunnighet och taktikspel blandas i dagens debatt med ärligt men ofta okritiskt engagemang. Debatten går i vågor och är ofta helt ologisk. När man samtidigt börjar ifrågasätta vårt flyktingmottagande — själva apparaten så att säga — invandrarverkets avtal med kommuner och kommunplaceringen som sådan samt anklagar regeringens och invandrarverkets byråkrati, föreslår man i samma andetag åtgärder på det sociala området, inom psykiatrin och på juridikens område. Det handlar om åtgärder mot asylsökande redan vid gränsen. Måhända föreslår man i samma andetag också en fri invandring. I en tidning som utkommer i Stockholmstrakten skrevs i går om listor som cirkulerar bland förskolefolk och föräldrar i Södertälje. Man kräver stopp för invandring till vissa stadsdelar som redan överbefolkas av invandrare. Dessa har fått upplysningen att i alla lägen och i alla frågor kräva samhällsinsatser för att få en lösning på sina vardagsproblem. Jag träffade i går en invandrarförälder som var tvingad att flytta från området i fråga för att hitta ett ställe där det, som hon sade, finns balans mellan svenskspråkiga och invandrare. Dessa människor i Södertälje är inte rasister. Jag vill påstå att Södertälje är en framstående invandrarstad, i positiv mening. Men situationen i Södertälje ger råg i ryggen åt dem som vill försvara vårt kommunplaceringssystem. Somliga påstår att regeringens åtgärder för att få ett grepp om den stora gruppen asylsökande invandrare gagnar rasismen eller, rättare sagt, främlingsfientligheten. Jag träffar ofta folk som arbetar med dessa frågor i tjänsten och/eller är engagerade på annat sätt. Där finns både svenskar och invandrare. Gemensamt för invandrarverkets tjänstemän och folk i kommuner — helt vettiga människor — är att de vill ha ordning och reda samt kunna ge rätt information till de nyanlända. De är — liksom jag — rädda för att den vanlige Medelsvensson, eller Virtanen, Milonovic, Papadopoulos eller Farkas inte längre litar på att det går rätt till med vår flyktingpolitik. Om inte statsmakterna har grepp över situationen, så påstår jag att rasismen reser sig. Därför hälsade jag tillsammans med många andra regeringens åtgärder förra året med tillfredsställelse. Den som anklagar regeringen och påstår att dess åtgärder applåderas av rasister förstår ingenting. Rasisterna vill ju ha ett idiotstopp för invandringen. Det vill inte vi ha. Sverige skall äveni fortsättningen vara ett framstående flyktingmottagarland. När den ohämmade debatten rasar här hemma, representerad av en del av oppositionen och delar av massmedia, då uppfattas det ibland i utlandet som att vi har en främlingsfientlig regering. FNs flyktingkommissarie fick häromdagen klargöra fakta, dvs. att Sverige faktiskt är ett av de mest progressiva flyktingmottagarländerna i världen. Jag anser att det är bra med regeringens aktuella propositioner med förslag till åtgärder. Sanningen börjar sippra fram, nämligen att de nya invandrarna inte har förstått — eller har blivit vilseledda — att vi i Sverige sätter arbetslinjen högt. Förvärvsfrekvensen hos de nya invandrare som har fått asyl är förvånansvärt låg. Det har sagts tidigare i dag. Det gäller också dem som redan är bosatta i samhället. Därför ställer jag mig helt oförstående till de tankar som förs fram i debatten om att de asylsökande direkt skulle placeras på arbetsmarknaden. En annan sak är att vi skall göra vårt bästa för att invandrarna på sikt skall få ett arbete som motsvarar deras yrkesutbildning. Innan dess borde de inte neka att ta mindre kvalificerade arbeten. Denna fråga penetrerades i debatten tidigare i dag. Som bekant sprids i dag rykten och en mängd flygblad av rasister på arbetsplatserna, skolorna, osv. Jag anser att de horribla påståenden som står att läsa i dessa flygblad skall bemötas. Är det inte dags att ta itu med dessa element i stället för att bara ösa all kritik över regeringen och de tjänstemän som arbetar med flyktingfrågorna? Jag och mina partikamrater i riksdagen har motionerat om att landstingen behöver någon form av schablonbidrag från staten för att täcka sina utgifter. Utskottet har förståelse för att sjukvårdshuvudmännen kan få vidkännas baskostnader etc. Svaret är bra och kan utnyttjas i den kommande hanteringen av dessa frågor. Om man inte kommer fram till en lösning av problemet, får vi återkomma med förslaget. Jag berörde de s.k. vanliga invandrarfrågornas behandling i den tidigare debatten. Jag konstaterade i min motion att det vore bra att överväga vilken instans som i framtiden skall ha ansvaret för koordineringen av dessa frågor, det ansvar som i dag ligger på invandrarverket. Jag hoppas att debatten i denna fråga fortsätter. På måndag har vi här i kammaren en interpellationsdebatt om frågor gällande äldrevården för invandrare. Jag välkomnar kammarens ledamöter och alla andra till den debatten. Till slut något om min motion gällande förbud mot rasistiska organisationer. Om den kommande utredningen under sin beredning kommer till slutsatsen att effektiva åtgärder i detta sammanhang inte är möjliga att vidta, borde man överväga en lagstiftning som förbjuder dessa organisationer. Fru talman! För att konsekvent fullfölja mitt tidigare agerande och mina motioner till riksdagen från tidigare år vill jag nu yrka bifall till att-satsen nr 1i min motion Sf52 som behandlas i betänkandet SfU18. Utskottet konstaterar i det sammanhanget att regeringen kan tidigarelägga utvärderingen av diskrimineringsombudsmannens arbete. Jag nöjer mig med det konstaterandet. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och till Maj-Lis Lööws propositioner.

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att hjälpa de elever som, enligt Roland Larsson, oförskyllt kommit i Vad Roland Larsson åsyftar är de oklara besked som eleverna i försöksverksamheten med den treåriga omvårdnadslinjen anser sig ha fått när det gäller möjligheter att få anställning inom vårdområdet efter genomgången utbildning. Eleverna har protesterat när de inte har ansett sig ha fått tillräckligt klara besked om framför allt möjligheterna att få anställning som skötare i den psykiatriska vården. Den 17 april, alltså för jämnt en månad sedan, gav jag Margitta Edgren och Isa Halvarsson ett uttömmande svar på denna fråga. Jag redovisade då de initiativ som tagits i denna fråga och som, enligt min mening, bör undanröja de oklarheter och otydligheter som har funnits. Uppfattningen grundar sig på de underhandsbesked jag fått från både skolöverstyrelsen och arbetsgivaren. Skolöverstyrelsen har att utforma kursplanerna för försöksverksamheten. SÖ avser att ändra yrkesmålen i kursplanen så att de bättre motsvarar den tvååriga vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård. Arbetsgivaren å sin sida är beredd att göra avtalsmässiga förtydliganden i fråga om elevernas anställningsmöjligheter. Det kan tilläggas att jag har erfarit att Landstingsförbundet i början av maj skickade ut information om omvårdnadslinjen till bl.a. syo-konsulenter, landstingens utbildningsnämnder och personalnämnder och till sjukvårdsförvaltningarna. I skrivelsen framhåller Landstingsförbundet att det inte finns några behörighetsregler för skötare och undersköterskor. Förbundet betonar uttryckligen att det anser att försöksverksamhetens omvårdnadslinje, gren för omvårdnad och gren för hälsooch sjukvård, skall jämställas med vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård vid tillsättning av skötartjänster. I detta sammanhang vill jag framhålla att man i omvårdnadslinjen, som är en av studievägarna i försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade studievägar, har tillgodosett behovet av en bred utbildning med studieinnehåll från både den tvååriga vårdlinjens gren för hälsooch sjukvård och sociala servicelinjen. Arbete inom hälsooch sjukvården kräver i dag mer kunskap om socialtjänstens verksamhetsområde samtidigt som en utbyggd och förändrad äldreomsorg förutsätter att personalen har kunskaper i omvårdnad. Parallellt med kravet på utbildningsvägar som ger bred kompetens och förändringsberedskap finns det också krav på att yrkesutbildningarna skall tillgodose mera specialiserade utbildningsbehov. Försöksverksamheten och remissvaren ger oss vägledning om hur avvägningen mellan dessa ofta motstridiga krav kan göras och hur de på bästa sätt kan förenas i en sammanhållen, bred studieväg. Därför hälsar jag Landstingsförbundets initiativ med tillfredsställelse.

Fru talman! Jag tackar skolministern så mycket för svaret, som jag faktiskt tycker att det finns skäl att vara ganska nöjd med. Det kan väl vara trevligt för en minister med en nöjd interpellant någon gång då och då. Samtidigt vill jag beklaga att jag av olika anledningar inte har uppmärk sammat att en fråga liknande min interpellation togs upp vid en frågestund redan för en månad sedan. Det må väl dock kunna ursäktas mig med tanke på att jag redan tidigare vänt mig till skolministern med anledning av problemet och då tyvärr inte fått något särskilt klargörande svar. Det svar jag och tidigare frågeställare nu fått är desto bättre mer klarläggande såväl för de elever som redan går omvårdnadslinjen, av vilka de första nu har valt och blivit anvisade gren inför det tredje året, som för de elever som ännu inte påbörjat sin utbildning. Det är bra att det klarläggs att man från arbetsgivarhåll vid rekryteringen inte kommer att göra någon skillnad på de sökande beroende på vilken gren de gått och att man samtidigt klarar ut de frågeställningar om behörighet som tidigare varit oklara. För alla de elever som känt oro för sin fortsatta utbildning och sina möjligheter att få arbeta inom den sektor de önskar, är det naturligtvis mycket angeläget att den information som gått ut från Landstingsförbundet till syokonsulenterna, utbildningsnämnder, personalnämnder och sjukvårdsförvaltningar verkligen också når ut till handläggarna, lärarna och framför allt eleverna. Jag tycker även att det är mycket bra att SÖ efter de här diskussionerna har tagit initiativ till en förändring av kursplanerna så att de bättre motsvarar den tvååriga utbildningen. För de elever som ännu inte påbörjat utbildningen eller går något av de första åren är ju detta en angelägen information. Med tanke på den turbulens som varit kring dssa frågor är informationen säkert också angelägen för de elever som skall välja utbildning. Slutligen, fru talman, vill jag gärna understryka att mina frågor och min kritik mot oklarheterna kring den treåriga omvårdnadsutbildningen inte är att uppfatta som kritik mot försöksverksamheten som sådan. Den har många positiva inslag, och tankarna bakom är säkert på många sätt riktiga. Det är klart att det under en försöksverksamhet dyker upp olika typer av problem, annars behövs ju ingen försöksverksamhet. Ett problem som kommer att dyka upp, i den mån det inte redan har gjort det, är att det tredje året har riksintag. Det kan komma att betyda att den som bor på en ort där det finns en omvårdnadsutbildning vid val av gren det tredje året kan komma att slås ut i konkurrensen om en plats, och tvingas gå sitt tredje år i någon annan del av landet. Detta kan givetvis leda till vissa problem i vissa delar av landet, och det är någonting som man säkert behöver se över i den fortsatta utvärderingen av den treåriga försöksverksamheten. Fru talman! Det är positivt att man nu har tagit till sig den kritik som framförts och visat att man är beredd att korrigera sig där så behövs. Det är viktigt, att informationen når ut ordentligt till alla delar av verksamheten. Jag tackar än en gång Göran Persson för svaret och hoppas att han överser med att han nu fått svara på samma fråga två gånger. Men ett positivt svar ger ju å andra sidan en kort debatt.
Fru talman! Det är naturligtvis mänskligt att missa en frågedebatt i kammaren, det lastar jag inte Roland Larsson för. Jag är, liksom Roland Larsson, glad över att de här problemen har fått en lösning. Det har inte minst varit svårt för eleverna och deras föräldrar att förstå att utbildningen plötsligt får ett mindre kompetensvärde när man förlänger den ett år samtidigt som man upplever en kraftig arbetskraftsbrist. Detta är inte bra, och det är naturligtvis någonting som man måste rätta till. Nu har de ansvariga gjort detta, och det är jag glad över. Att Roland Larsson och jag är överens gör inte saken mindre intressant och viktig. Jag vill tacka Roland Larsson för hans synpunkter och önska honom en trevlig helg.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har — mot bakgrund av utredningens om kärnkraftsberedskapen betänkande Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor — frågat mig om jag överväger att utöka tjänsteplikten och förfogandelagen till det mångåriga saneringsarbetet efter en kärnkraftsolycka. Vidare har hon frågat om jag är beredd att undersöka om det finns tillräckligt många frivilliga i Sverige för ett sådant saneringsarbete. Remissbehandlingen av betänkandet avslutades för några dagar sedan. Ärendet bereds nu vidare inom regeringskansliet. Jag skall inte föregripa regeringens ställningstagande till utredningnens olika förslag. Vad jag dock kan säga är att om regeringen ansluter sig till utredningens förslag om tjänsteplikten så krävs en lagändring. Det är alltså riksdagen som skall besluta om den saken. Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken förbättras kontinuerligt. Säkerhetsarbetet syftar till att förhindra en olycka och begränsa effekterna om en olycka ändå skulle inträffa. Jag kan inte i dag finna några övertygande skäl för att undersöka vilket antal frivilliga som kan komma i fråga för en omfattande saneringsinsats.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsminitern för svaret på min interpellation. Försvarsministern har på en punkt föregripit regeringens ställningstagande till utredningens förslag, nämligen när det gäller förslaget att undersöka om det finns frivilliga som skulle vara villiga att ställa upp vid en så stor saneringsinsats som skulle bli nödvändig om en stor kärnkraftsolycka drabbar oss i vårt land eller i vår närhet. Här lämnar försvarsministern ett klart besked: Det finns ingen anledning att undersöka detta. Däremot överväger försvarsministern fortfarande att rekommendera regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om att utöka tjänsteplikten och förfogandelagen. Det innebär att man skulle tvinga människor att avstå från sin egendom och att själva vara med och sanera med alla de risker det innebär i ett kraftigt radioaktivt smittat område. Är försvarsministern rädd att undersöka om det finns människor som skulle ställa upp frivilligt för en sådan insats? Om människor fick reda på vad detta skulle innebära och att det faktiskt skulle kunna drabba dem, skulle det kanske bli en stor protest i Sverige. Är det detta som försvarsministern är rädd för? Om människor fick klart för sig att FNs internationella atomenergiorgan i Wien, IAEA, bedömer sannolikheten för att en stor kärnkraftsolycka skall inträffa som en på tio år skulle de kanske undra varför Sverige inte agerar kraftfullt internationellt för att stoppa denna livsfarliga energikälla. Tvärtom medverkar svenskar, svenska företag och IAEAs ledning till att sprida kärnkraften över världen — en energikälla som inte täcker sina egna kostnader och som utgör det absolut största hotet mot oss under fredstid. Olle Sjöström vid Uppsala universitet säger i studien Vad kan vi lära av Tjernobyl? från maj 1988, att vi från myndigheternas sida utsätts för en medvetet utformad informationsteknik och policy som har som mål att distansera oss från verkningarna av en katastrof. Människors oro anses alltså allvarligare än de problem som oron grundar sig på, nämligen att det föreligger stora risker som det finns all anledning att vara orolig för. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl var mycket värre än vad vi först fick reda på och värre än vad Sovjetunionen berättade från början. 200 km från reaktorn, i Vitryssland, blev ett område stort som Götaland hälsovådligt att bo i. Cancerfrekvensen ökar, barnadödligheten har tredubblats, det förekommer fosterskador och störtblödningar hos kvinnor. Det kommer nu många rapporter om de långsiktiga verkningarna av Tjernobylolyckan. Något som enligt min mening inte har uppmärksammats tillräckligt är att det allmänna immunförsvaret hos de människor som drabbats av strålning har blivit nedsatt. Barnen blir mycket ofta sjuka, de får upprepade lunginflammationer osv. Kostnaderna är fullständigt enorma. Nu talar man om flera tusen miljarder kronor. Det kan vara intressant att jämföra dessa kostnader med den ersättning som man kan få enligt de konventioner som ännu inte är ratificerade, vilka ersätter skador upp till tre miljarder kronor vid en kärnkraftsolycka. I Vitryssland och Ukraina vädjar myndigheterna till FN, FAO och WHO om hjälp. I Sverige har folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen startat insamlingen SOS Tjernobyl för att samla in pengar från allmänheten för att bistå de människor som har drabbats så fruktansvärt av Tjernobylkatastrofen. Hur stor är risken att detta kan drabba oss? Försvarsministern säger att man kontinuerligt förbättrar säkerheten vid våra egna kärnkraftverk. Det stämmer säkert. Men ju äldre kärnkraftverken blir, desto större blir risken för tankbrott. När tankarna neutronbestrålas blir de så småningom spröda, och det finns en risk att de kan brista okontrollerat. Kärnkraftsverket i Oskarshamn har haft vissa problem med detta. I Loviisa har man haft stora problem men detta. Man undersöker fortfarande problemet, och man är osäker. Om någonting sådant skulle inträffa hjälper inga filteranläggningar. Ju äldre reaktorerna blir, desto farligare blir de. Man kan inte på ett enkelt sätt försvara sig mot terroristangrepp, det kom utredningen fram till. Man säger i utredningen att vi nu måste se till att det finns en kontinuerlig personalkontroll på kärnkraftverken. En terrorist har alltid någon vän inne i anläggningen för att kunna genomföra ett terroristangrepp. Man skall hela tiden kontrollera de anställda, vilka de umgås med, deras förhållanden osv. Det är polisstaten som vi ser framför oss. Det är fruktansvärt obehagligt. Jag anser att vi inte skall ha en sådan energikälla. Men det finns också kärnkraftverk i vår närhet. I kärnkraftverket i Greifswald har östtyska och västtyska experter efter en grundlig undersökning kommit fram till att de fyra reaktorerna bör tas ur drift så fort som möjligt. Det går inte att förbättra säkerheten tillräckligt. De är livsfarliga. Dessa reaktorer ligger så nära att vi i Sverige skulle kunna drabbas, precis som Vitryssland drabbades efter Tjernobylolyckan. Kärnkraft är inte främst en fråga om energipolitik, utan en säkerhetspolitisk fråga, och därför i hög grad försvarsministerns område. Är försvarsministern rädd för att undersöka om människor är villiga att ta den risk det skulle innebära att städa efter en kärnkraftsolycka? Det är helt enkelt omöjligt att göra detta. Är försvarsministern rädd för att presentera detta för det svenska folket och se om det är villigt att ta en sådan risk? Kommer försvarsministern att behandla denna utredning i ett helhetsperspektiv och inte bara utgå från förutsättningen att vi skall behålla denna energikälla?

Fru talman! Jag skulle vilja komplettera med några frågor. När det gäller kärnkraft liksom annan teknik handlar det väldigt mycket om den mänskliga faktorn. Det är människans felaktiga handlande och felaktiga beslut som så ofta leder fram till att det inte riktigt går så som man har tänkt sig. Även när det gäller kärnkraften har det tyvärr visat sig att människor gör fel. Det kanske börjar i en del fall med att tekniken slår fel och inte fungerar som man har tänkt sig. Sedan får människorna ett felaktigt beslutsunderlag och så kan de alltså inte reda ut problemen. Sådan var bakgrunden till bl.a. olyckan i Harrisburg och Tjernobylolyckan. När man talar om att den svenska kärnkraften är säker är den tyvärr aldrig säkrare än vad människan som sitter i kontrollrummet kan åstadkomma om det uppstår någon kris. I dag blir vi i morgontidningarna påminda om att det kan hända saker som man faktiskt inte har tänkt sig. Det visar sig att kylsystemet inte har fungerat i ett av våra kärnkraftverk. Visserligen var aggregatet just då avställt, så det var bara kylningen i bränsleelementen i en förvaringsbassäng som det gällde. Men, och det stod faktiskt i artikeln, det är samma pumpar som kyler själva reaktorn. Här har vi alltså ett färskt exempel på att tekniken kan fallera. I det svenska fallet bedömde man att det inte var någon fara. I stället för att manuellt starta kylpumparna föredrog man, som det heter i artikeln, att leta efter felet. I det här fallet hade man temperaturen i kylbassängen under kontroll. Hade man haft litet mer otur kunde man ha haft fel på temperaturmätningen och temperaturen hade stigit litet snabbare. Men framför allt: i en reaktor går ju allting oerhört mycket snabbare. Om man hade haft fel på temperaturmätningen i det här fallet, är jag rädd att ett sådant här beslut hade kunnat bli katastrofalt. När vi nu talar om mänskliga felhandlingar gäller det också vad som händer vid en olycka. Hur reagerar ansvarig personal vid en olycka när eget liv uppenbart är hotat? Enligt uppgifter från Tjernobyl, där det alldeles nyligen har varit folk på besök, flydde en del av de högst ansvariga omedelbart från katastrofplatsen och lämnade kvar de andra. Det gör ju inte saken lättare. Då uppstår en annan typ av kedjereaktion — en mänsklig sådan, som gör att katastrofens omfattning kan bli mycket större än den möjligen skulle ha blivit annars. De svenska kärnkraftsverken påstås ju vara extra säkra genom inneslutningar osv., men om personalen grips av panik, och det kan man ju aldrig gardera sig emot, kan alltså katastrofen få större omfattning. I det här sammanhanget när man talar så mycket om hur säker den svenska kärnkraften är, vill jag nämna att vi här i Stockholm ju inte befinner oss så långt ifrån Forsmark. Här i Stockholm har det visat sig att räddningsplanerna inte är fullständiga. Vi har fått reda på här i dagarna genom en studie som några elever vid en miljövårdskurs har gjort, att räddningsplaner som skulle ha varit klara inte är det. De har legat ofullbordade i en byrålåda på grund av att den som skulle ha gjort dem färdiga har lämnat sin tjänst. Det finns en alarmanordning som egentligen skall mäta radioaktiviteten, men tyvärr är larmet inte inkopplat för att det inte har blivit av. Det här är egentligen ganska oerhörda uppgifter som jag lämnar, och jag hoppas att ni pressar mig de närmaste dagarna, så att jag får en anledning att ta fram dokumentationen. Jag kan hänvisa bl.a. till räddningsverket som så sent som i förra veckan hade ett sammanträde här i Stockholm, där man mycket riktigt kritiserade att räddningsplanerna inte var fullständiga. Jag behöver själv skaffa mig kompletterande upplysningar i denna fråga, men jag måste säga att jag inte är det minsta lugn över att vi är i goda händer. Även mera långsiktigt har den mänskliga faktorn klickat. Många har tyckt, kanske som statsrådet Roine Carlsson, att så farligt kan det väl inte vara. Statsrådet ser ingen anledning att osv. Jag ser all anledning i världen att ta dessa frågor med absolut största allvar, eftersom ett fel får så oerhörda konsekvenser. Jag vill instämma i vad Birgitta Hambraeus sade. Jag förstår egentligen inte hur man kan ta på sig ansvaret för sådana risker. Även om risken är liten så måste man ju undra vad som händer om vi gör en felbedömning eller om kärnkraftspersonalen gör en felbedömning. Hur länge får vi dras med konsekvenserna? Efteråt kan man ju inte bara säga: ”Ja, jag gjorde fel. Jag ber om ursäkt.” Det är för många liv inblandade och det är för långt tidsperspektiv. Avveckla kärnkraften!
Fru talman! Birgitta Hambraeus lämnar inte en korrekt beskrivning av vad utredningen har kommit fram till. Det är nämligen på det viset, fru talman, att Birgitta Hambraeus även i utredningen drev frågan om att undersöka om det inte finns frivilliga för sanering. Hon fick inget gehör där, varken hos parlamentarikerna, ordföranden, de sakkunniga eller hos experterna. Den här frågan har alltså bearbetats i utredningen. Jag tycker att det är en mycket djärv slutsats som Birgitta Hambraeus drar när hon kallar medlemmarna i utredningen för fega för att de inte utreder detta. Hon har haft ett utmärkt tillfälle att argumentera för sin uppfattning och till att få den frågan bedömd i utredningen, men hon har icke vunnit gehör. Birgitta Hambraeus tog även upp tankbrottsfrågan. Den har också varit föremål för diskussion i utredningen. Hela utredningen kom till en annan uppfattning än Birgitta Hambraeus, varefter hon reserverade sig.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att det var en minoritet i utredningen som lade fram dessa förslag, nämligen jag själv. Jag hade den uppfattningen att efter en remissbehandling kan även reservationer och minoritetsuppfattningar få stöd, att regeringen inte helt bortser från vad remissinstanserna har att säga och att regeringen rent av kan tänka själv. Annars är det helt meningslöst att vara med i en utredning, om man inte delar majoritetens uppfattning. Försvarsministern säger att jag anklagar utredningen för att vara feg. Ingalunda, jag frågar om försvarsministern är rädd att göra den här undersökningen. Är Roine Carlsson rädd att göra undersökningen? Det är nog svårt för oss att föreställa oss vad en sanering egentligen innebär. Nu finns det ändå på jordklotet rikhaltiga erfarenheter av vad ett långsiktigt saneringsarbete innebär av fruktansvärda omöjliga arbetssituationer. Jag vill gärna referera till en rapport till IAEA som bär namnet IAEA-CN 48/256 från en internationell konferens den 28 september 1987. Där talar man om de erfarenheter som man har. Man måste ha en decimeter tjocka blyhöljen kring de apparater som människor skall vistas i när de skall gå in i området. Man får ha titthål och periskop. Dessa tunga apparater sjunker ned i jordmassorna och man får försöka forsla bort jordmassorna. Det är svårt att hitta någontans att lägga dem. Man försöker att valla in, så att inte radioaktiviteten skall sprida sig till stora vattentäkter. Man försöker sandblästra gator och hus. Man vet inte alls hur man skall göra med en kvadratmil efter kvadratmil nedsmittad skog. Radioaktiviteten stannar inte inom ett område utan flyttar sig, och man vet inte riktigt hur. Detta är fullständigt omöjligt. Men vi värjer oss. Vi distanserar oss från verkligheten. Det är alldeles uppenbart att utredningen gjort detta. Nu efter utredningen finns det mycket tydliga bevis på detta. Människor har varit där, och det har rapporterats i massmedia. Jag hoppas verkligen att försvarsministern hann ta ställning till utredningen, till remissvaren och också till det som har hänt efteråt, dvs. vad både IAEA och Sovjetunionen har rapporterat, väger samman allt detta och inser att vi inte kan leva med en sådan risk — i varje fall inte utan att undersöka om svenska folket är villigt att gå in och ta på sig det arbete som det innebär att sanera. 600 000 människor arbetade i reaktorns omedelbara närhet. Nu är det 15 000 människor som gör det. För att sanera områden av Götalands storlek behövs det inte så mycket fantasi för att inse vad det skulle innebära.

Fru talman! Jag vill ta upp beredskapsfrågorna i litet vidare bemärkelse. Beredskapslagen och utvidgningen av den handlar ju om det direkta räddningsoch röjningsarbetet. Först kan jag ta upp en fråga i direkt anslutning till detta. Frågan har med åldern att göra. Det har kommit fram ett förslag om att människor i fertil ålder skall skyddas, åtminstone så att det inte skall uppstå onödiga genetiska skador i samband med övningsoch röjningsarbete. Jag tror, fru talman, att efter hand som erfarenheterna från Tjernobyl föreligger, som cynikerna kallar världens största fältförsök när det gäller effekten av radioaktiv strålning, kommer det att visa sig vara inte enbart blodbildsskador. Det kommer också att visa sig att de som har arbetat med räddningsoch röjningsarbete har ådragit sig genetiska skador. Det har alltså föreslagits i Sverige att åldern för beredskapsarbetarna skall höjas till över 35 år, så att i första hand endast den äldre delen, den inte längre fertila delen, av befolkningen får dessa skador. Detta visar också litet grand vad saken gäller. Jag skulle vilja höra hur statsrådet ser på ett sådant förslag. Men vi har också beredskapen i vidare bemärkelse. Vad gör man med näraliggande områden? Vad planeras t.ex. i Stockholm? Det kan vara intressant att veta att någon plan för att utrymma Stockholm inte finns. Det är så osannolikt att en sådan olycka inträffar att det inte behövs någon sådan plan, sägs det. Men det är inte ägnat att lugna. Det är väl osannolikt att ett krig skall inträffa. I Sverige har det inte inträffat på länge. Men för det finns det åtminstone utrymningsplaner. Kan det vara så, statsrådet, att den hemska sanningen är att man inte förstår hur Stockholm skulle kunna utrymmas så snabbt som det skulle behövas, om det hände något i Forsmark och vinden blåste söderut och det kanske dessutom, i allra värsta fall, var regn på väg? Då vore katastrofen ett faktum. Man har kanske förstått att en sådan utrymning inte går att genomföra. Då sitter de som inte är så snabbfotade i fällan. Risken är ju att det inte är mot olycksplatsen man beger sig för att sanera, utan att man flyr för livet tillsammans med sina anhöriga för att försöka komma undan döden. Jag är orolig, och jag skulle gärna vilja ha svar från statsrådet på hur han ser på detta med utrymningen av Stockholm.

Fru talman! Lahja Exner har frågat mig dels om handläggningen av en planerad idéskrift avseende invandrare och äldreomsorg, dels om jag har några uppslag om hur man kan aktivera kommunerna i deras arbete med att uppmärksamma de äldre invandrarnas behov av samhällets service och vård. Att skapa god omsorg och vård för äldre och handikappade är en av samhällets viktigaste uppgifter. I propositionen Äldreomsorgen inför 90-talet har regeringen lyft fram behovet av särskilda insatser för äldre invandrare med annan kulturell bakgrund och bristande kunskaper i svenska. Både kommuner och landsting har ett ansvar för att äldre invandrares behov av service och vård tillgodoses. Frågan om äldre invandrares situation har också uppmärksammats av huvudmännen. Det är nu i första hand angeläget att kartlägga behoven för olika invandrargrupper. Jag har fått veta att några landsting börjat en sådan probleminventering i samverkan med kommunerna. Ett arbete med att utveckla metoder kring omsorgen om äldre invandrare pågår också i några kommuner. Den av socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet påbörjade idé skriften kring praktiska råd och exempel för kommunernas planering, har ännu inte slutförts. Socialstyrelsen kommer emellertid i sin nya organisation att prioritera frågor som rör invandrares hälsa och sociala välfärd, vilket bl.a. innebär att idéskriften kommer att ges ut. Jag vill gärna meddela att jag i samråd med invandrarministern beslutat att till hösten ta initiativ till ett idéseminarium kring frågan om de äldre invandrarna och äldreomsorgen och då bjuda in företrädare för invandrarorganisationerna och representanter för de båda kommunförbunden och socialstyrelsen.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min interpellation som avslutades med tre frågor till det ansvariga statsrådet. De två första frågorna återstår tyvärr obesvarade. Jag förstår att det är svårt att förklara trögheten hos den myndighet och andra inblandade aktörer som har att sammanställa den i propositionen om Äldreomsorgen inför 90 talet aviserade idéskriften som skulle innehålla bl.a. praktiska råd och exempel för kommunerna när det gäller planeringen av äldreomsorgen för invandrare. Två år har gått sedan vi här i riksdagen behandlade denna proposition. Jag hoppas innerligt att trögheten inte beror på brist på vilja och intresse. a: Jag tycker att det är tacknämligt att statsrådet återigen i sitt svar betonar att både kommuner och landsting har ett ansvar för att äldre invandrares behov av service och vård tillgodoses.

Jag uppskattar också beskedet att statsrådet i samråd med invandrarministern beslutat att till hösten ta initiativ till ett idéseminarium om de äldre invandrarna och äldreomsorgen. Den tilltänkta kretsen som skall inbjudas till detta seminarium borde kanske vidgas något med tanke på det utvecklingsarbete som pågår i våra kommuner inom hela äldreomsorgen. Den berörda personalen inom äldreomsorgen sitter i en nyckelposition. Därför får, enligt min uppfattning, denna grupp inte glömmas bort när vi arbetar med denna, för de flesta relativt nya, fråga inom äldreomsorgen. Vi har under åren framöver en grannlaga uppgift att tillgodose äldreomsorgen med bra personal rent allmänt. Tillgången på tvåspråkig personal med kulturkompetens tillgodoses inte med mindre än att vi lyfter fram det positiva i arbetet med och för människor bland den invandrarungdom som i dag får del av hemspråksundervisningen. Jag har också noterat att statsrådet i äldrepropositionen har angett att det är hans uppfattning att huvudmännen för äldreomsorgen är väl medvetna om problemen och behovet av en effektiv personalpolitik. Med tanke på den rådande situationen och den stora betydelse som personaltillgången har för äldreomsorgens kvalitet finns det emellertid anledning för regeringen att nära följa situationen. Möjligheten att kommunicera obehindrat med vårdoch omsorgsgivaren är i allra högsta grad en kvalitetsfråga för alla människor. Samma sak gäller naturligtvis för våra invandrare som har ett annat modersmål. Därför vore det intressant att få litet tips om vad som kan komma ut av detta speciella uppdrag som socialstyrelsen har fått att inom två år dels redovisa och utvärdera den dittillsvarande utvecklingen på personalområdet, dels göra en bedömning av den utveckling som kan förutses under de närmast följande åren. Behovet av insatser på utbildningsområdet framhölls i propositionen. Jag hoppas verkligen att allt som sker i detta avseende leder till ökade insikter på alla nivåer och att vi får en arbetsorganisation inom äldreomsorgen där äldre invandrares behov av omsorg med personal som kan kommunicera med dem tillgodoses på ett bra sätt. Jag menar att vi då gör allt för att tillgången stimuleras, så att tillgång och efterfrågan får möjlighet att mötas. Våra åldrande invandrare begär inte några extra privilegier. De har fullgjort sina skyldigheter och har nu rätt att kräva trygghet när krafterna sinar och de tidigare färdigheterna försvinner eller försvagas.

Fru talman! I fredags hade vi en lång invandraroch flyktingpolitisk debatt här i kammaren. Några konstaterade, där jag var med, att de vanliga invandrarfrågorna beklagligtvis drunknar i den stora flyktingoch invandringspolitiska debatten. De flesta flyktingar och invandrare stannar ändå kvar här i landet. En vacker dag behövs stöd för åldringarna. Jag kunde då upplysa om att vi i dag har en interpellationsdebatt med Bengt Lindqvist och jag hälsade alla välkomna hit. Nu är det måndag, och därför är det inte så många närvarande här. Jag hoppas dock att de läser protokollet. I början av april skulle man arrangera en konferens i Rinkeby om äldre invandrare. Bland arrangörerna var, förutom socialdistriktet i Rinkeby, Kommunförbundet. På grund av brist på intresse inställdes konferensen i fråga. Kommuner runt om i landet upplever tydligen inte att frågan på något sätt är aktuell för dem. Samtidigt kan tjänstemännen i samma kommuner som har svarat nej till deltagande i konferensen kontakta socialdistriktet i Rinkeby i syfte att sända sina invandraråldringar till det mysiga Rinkeby med internationell atmosfär, torghandel m.m. Man talar ju utrikiska där, har de sagt. Jag undrar om det inte är meningen att kommunen i fråga skall ta hand om sina egna invandrare. Jag vet svaret, men jag ställer ändå frågan till statsrådet. I Angered, en stadsdel i Göteborg, har man gjort en enkät bland finska invandrare som har blivit pensionärer. 400 svarade, och de flesta vill ha något slags service från kommunens sida. Det avgörande var givetvis att de inte klarar av svenska språket eller att de har tappat en del av svenska språket. Jag uppskattar också, liksom Lahja Exner, att ett idéseminarium är på gång. Jag instämmer med Lahja Exner att det vore bra om kommunens handläggande personal också skulle inbjudas, åtminstone några av dem. Jag tycker inte minst att några av aktionsgrupperna bland invandrarna, som bevakar och försöker föra fram frågan om äldreomsorgen för invandrare, också skulle inbjudas. Jag kan inte kräva ett svar här av Bengt Lindqvist, men jag kan ändå ställa frågan.

Fru talman! Jag vill först uttrycka min uppskattning över att denna fråga kommit upp i den här formen. Jag har fått en bild av en ganska låg aktivitet på detta område under den allra senaste tiden. Det finns en handfull projekt som kommunerna och någon invandrarorganisation har bedrivit för att utveckla äldreomsorgen bland invandrare, men de flesta av dem är av äldre datum. Det finns inget tryck på det här området från kommunernas sida nu. Det bekymrar mig mot den bakgrund som vi alla känner till, nämligen att antalet pensionärer med en annan kulturell bakgrund än den svenska och med språksvårigheter växer. I själva verket kommer det kanske att fördubblas mellan 1995 och år 2000. Mot den bakgrunden är det en ökad, och inte en minskad, aktivitet som behövs. Låt oss slå fast att det naturligtvis är kommunerna och landstingen som, inom ramen för sitt normala ansvar för äldreomsorg och äldrevård, måste ta tag i dessa frågor. De måste utveckla den service som behövs, så långt möjligt på invandrarpensionärernas villkor. Vårt idéseminarium hoppas jag skall ge oss en möjlighet att summera situationen. Var står vi nu? Jag hoppas också att det skall uppmärksamma bristområdena och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och planering. För mig är det självklart att personalorganisationerna i lämplig form också bör finnas med vid ett sådant seminarium. Jag vill också säga att jag utgår ifrån att den här debatten kan bli en signal till landsting och kommuner att pröva om de verkligen har den aktivitet på gång som detta problemområde faktiskt kräver. I den mån som det är möjligt att formulera sådana projekt, känner jag mig övertygad om att de utvecklingsmedel som vi förfogar över från statens sida och som nu finns inom socialstyrelsen också kan användas för att skjuta på i den här viktiga frågan.
Fru talman! Det var glädjande att höra att det arbetande folket på fältet, de som arbetar med dessa frågor i kommunerna, kan räkna med att de blir representerade på de här idéseminariet. Jag vill säga att äldrevårdspropositionen var bra, jag vill ge beröm för den. Men tydligen måste vi utnyttja statsmakten och få hjälp av statsrådet för att få i gång denna debatt igen och väcka landsting och kommuner. Det är därför denna interpellation har väckts. Vi får sedan se om det räcker med ett idéseminarium. Om det inte gör det får vi återkomma på ett eller annat sätt.
Fru talman! Uppgiften om den låga aktiviteten har tydligen nått fram även till statsrådet. Det är kanske egentligen en chimär. Som riksdagsledamot har jag under de gångna två åren haft möjlighet att följa vad som händer inom t.ex. invandrarörganisationerna, bland de politiskt aktiva invandrarna och bland invandrarpensionärerna. Det finns ganska många även bland pensionärerna som har organiserat sig. Detta vittnar om ett ganska stort intresse från deras sida. Det vittnar även om att ganska mycket arbete har lagts ned. Men invandrarna har ofta svårt att göra sin stämma hörd. Språksvårigheter och andra svårigheter för dessa människor att ta sig fram i samhällslabyrinten gör det inte särskilt enkelt för dessa människor. Därför är jag tacksam för att vi har fått möjlighet att debattera den här frågan och lyfta fram den ordentligt. De exempel som Erkki Tammenoksa nämnde är bara ett par exempel på sådant som absolut inte borde få förekomma. När man försöker lyfta fram frågan möts man av totalt ointresse. Jag förväntar mig naturligtvis inte att Bengt Lindqvist skall kunna tala om vad som nu kommer att redovisas om personalsituationen från socialstyrelsen. Men jag hoppas att statsrådet bevakar denna fråga och aktualiserar den på lämpligt sätt.

Herr talman! Kaj Nilsson har frågat mig om ett mellan Klippans kommun och fortifikationsförvaltningen ingånget köpeavtal, enligt vilket kommunen skulle köpa fastigheten Herrevadskloster av staten, är giltigt eller om det kommer att rivas upp av regeringen. Låt mig först säga att det inte finns något köpeavtal. Det som skett är att fortifikationsförvaltningen och företrädare för Klippans kommun träffat en överenskommelse om fastighetsöverlåtelse. Under förutsättning att denna överenskommelse godkänns av regeringen och fullmäktige i Klippan kan ett överlåtelseavtal träffas. På grund av att vissa villkor i den här överenskommelsen avviker från reglerna för försäljning av statlig egendom har regeringens handläggning av ärendet dragit ut på tiden. Den utdragna handläggningen har skapat problem för ett barndaghem som skall utnyttja lokaler inom fastigheten. Detta problem har nyligen lösts genom att Klippans kommun, om den aktuella överenskommelsen inte kan godkännas, i stället får hyra erforderliga lokaler under 20 år framåt. Detta är en lösning som enligt vad jag erfarit är fullt tillfredsställande för kommunen.
Herr talman! Jag tackar försvarsminister Roine Carlsson för svaret, som enligt min mening är litet magert. Det var i fjol sommar som fortifikationsförvaltningens generaldirektör Eric Pettersson och kommunfullmäktiges ordförande i Klippan gjorde detta numera berömda handslag om att det hade träffats en överenskommelse om köp av Herrevadskloster för en viss summa. Flyget skulle i och med detta få hyra lokaler gratis i tio år och sedan i ytterligare fem år till självkostnadspris. Nu säger försvarsministern att det inte finns något köpeavtal men att det träffats en överenskommelse om fastighetsöverlåtelse. Sedan denna fråga väckts har det svar jag får i dag kommit att bli ännu mer angeläget för Klippans kommun. Efter vad jag har erfarit har arbetarkommunen i Klippan också inlämnat en skrivelse till försvarsministern i vilken man begär en snabb lösning på problemet. Man vill alltså att försvarsministern ingriper personligen. Det svar jag har fått i dag verkar inte särskilt positivt. Det sägs att den som drabbas är ett barndaghem; det gäller barndaghemmet ”I ur och skur”, som är föräldrakooperativt ägt och har en ekologisk inriktning för sin verksamhet. Detta barndaghem erbjuds alltså ett mycket sämre alternativ, ett provisorium som inte alls är i överensstämmelse med det man hade planerat för. Dan Olsson, politiskt sakkunnig inom försvarsdepartementet, vill tydligen också ha ett klarare besked så att man inte skall behöva ge de berörda detta otydliga svar en gång till. Jag tycker att jag har fått ett otydligt svar. Hur blir det egentligen? Är det bestämt att regeringen kommer att gå ifrån denna överenskommelse?

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser att göra för att förhindra att inseminationslagen kringgås. Enligt lagen om insemination har ett barn som kommit till genom insemination rätt att, när det uppnått ”tillräcklig mognad”, få reda på vem den biologiske fadern är. En spermagivare har alltså inte längre rätt att vara anonym. Barbro Westerholm säger nu att det finns tecken som tyder på att man från svenskt håll försöker åsidosätta lagstiftningen och rekommenderar svenska barnlösa par att söka hjälp med insemination utomlands. Uppgifter av det här slaget går inte att få bekräftade genom officiell information. Ingen vill heller förbjuda ett svenskt par att söka hjälp utomlands. Hur par som söker sig utomlands för att få hjälp skaffar sig kunskap om var de kan få hjälpen vet vi inte heller någonting om. Riksdagen har genom lagen om insemination tagit klar ställning för att barn skall ha rätt att få veta sitt ursprung. Lagen har utgått från barnets rätt när den reglerar möjligheterna för makar eller samboende att på detta sätt kunna få barn. Jag förutsätter att den personal inom hälsooch sjukvården som har kontakt med paret som önskar få barn noggrant informerar om lagstiftningen och speciellt om motiven till den. Socialstyrelsen har meddelat utförliga föreskrifter och allmänna råd om insemination .
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan om inseminationer och barnets rätt att få veta sitt ursprung var ju kontroversiell. Många av oss, inkl. jag själv, bytte fot i frågan när vi fick klart för oss hur viktigt det är att få veta sitt ursprung och att så att säga inte få veta det bakvägen i samband med ett gräl mellan föräldrarna eller inför ett ingrepp där man gör en genetisk bestämning, t.ex. vid transplantation. En del gynekologer och även den del föräldrar ställde inte upp på detta. En av våra ledande gynekologer skrev för några år sedan en artikel om saken, och den har också refererats till i engelska hälsovårdsmyndighetens betänkande om insemination. I dag förekommer ingen debatt kring inseminationer. Jag befarar att det har fallit i glömska hur viktigt det är att barnet har en möjlighet att söka sitt ursprung. Det kommer rapporter om att man nu går runt lagstiftningen, låt vara att dessa rapporter är svåra att få bekräftade på grund av sekretesslagstifningen inom hälsooch sjukvården och det faktum att människor naturligtvis har rätt att söka hälsooch sjukvård utomlands.Det är helt riktigt att det förhåller sig på det sättet, men det understryker vikten av att information förmedlas till par som är barnlösa och önskar få barn den här vägen. Denna lagstiftning är ju faktiskt till för hela familjens skull, för att inte förstöra relationerna mellan föräldrar och barn. Jag hoppas därför att man i socialstyrelsen och i gynekologkretsar på nytt tar upp frågan så att vikten av att följa denna lagstiftning inte glöms bort.
Herr talman! Barbro Westerholm och jag är helt överens om att det är viktigt att lagen blir ordentligt tydliggjord och att man också informerar ordentligt om tankarna, motiven bakom lagtexten. Socialstyrelsen har inte någon dagsaktuell information om att det skulle förekomma att människor försöker kringgå lagen. Det hindrar emellertid inte att det i alla fall förekommer då och då. Vi får väl gemensamt se till att föra ut en debatt som tydliggör riksdagens ställningstagande just kring barnens rätt i dessa frågor.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning om hur det samlade förmånssystemet för läkemedelsförmånerna skall kunna reformeras. Frågan är ställd mot bakgrund av att riksdagen i december förra året uttalade att en sådan förutsättningslös utredning omedelbart borde startas. Regeringen beslutade förra veckan att en kommitté skall tillkallas med uppgift att överväga och lämna förslag till de förändringar i förmånssystemet inom socialförsäkringen som bedöms vara påkallade för att skapa en bättre rättvisa mellan olika grupper av försäkrade som har betydande kostnader för läkemedel, förbrukningsartiklar, vård och annan behandling samt resor till följd av sjukdom eller handikapp. Regeringen har därvid även fastställt de direktiv som skall gälla för kommitténs arbete. Enligt dessa skall de vedertagna principerna om kostnadsfria läkemedel behållas. Avsikten är att utredningen skall kunna påbörja sitt arbete under sommaren.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som ger ett glädjande besked som vi väntat länge på. Min fråga är, som statsrådet sade, föranledd av att socialförsäkringsutskottet vid ett flertal tillfällen i sina betänkanden har hänvisat just till den här utredningen, och i december upptäcker vi plötsligt att det inte finns någon utredning tillsatt. Det är uppenbarligen så, att vi måste dels skriva fler betänkanden, dels ställa fler frågor för att regeringen skall effektuera riksdagens beslut. Frågan ställdes redan den 26 april, och då hade vi vanliga — man får använda det ordet — människor ingen aning om att det här redan var på gång. Jag vill ännu en gång tacka för svaret och noterar med tillfredsställelse att direktiven innehåller att vedertagna principer om kostnadsfria läkemedel skall behållas. Jag tror att det kommer att lugna många av dem som i dag är beroende av livsuppehållande mediciner, så att de kan känna trygghet inför denna utredning och inte behöver oroa sig.
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig när regeringen ämnar lägga fram en proposition om användning av genteknik på människan. En proposition om användning av genteknik på människan och forskning på befruktade ägg har, som Karin Israelsson mycket riktigt påpekar, varit aviserad under våren. Användningen av genteknik aktualiserar grundläggande etiska och existentiella frågor. Det handlar om människosyn och värderingar och om vilka principer som bör styra vårt handlande. Man ställs här inför mycket svåra avvägningar. Det har visat sig att det krävs längre tid än vi från början trott för ställningstagandena att mogna fram. Trots de diskussioner och samtal som förts sedan förra våren krävs ytterligare arbete innan regeringen kan lägga fram något förslag till lagrådet.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är bedrövligt, ja, rent av en skandal, att regeringen inte tar tag i de viktiga frågorna som berör hanteringen av den nya tekniken, som kan förändra den genetiska sammansättningen hos människan. Just nu sker det långtgående experiment på djurceller, vilka leder till försök även på mänskliga celler och gener. Inte minst när det gäller att välja ut vilka barn som skall få en chans att födas finns det starka krafter som vill driva denna möjlighet till urval mycket långt. Karin Söder tillsatte 1981 en kommitté som skulle utreda etiska, humanitära och sociala frågor kring gentekniken samt överväga behovet av etisk och social lagstiftning i syfte att sätta gränser för hur långt försök med att på konstlad förändra arvsanlag hos levande organismer skall tillåtas. År 1984 överlämnades utredningen till dåvarande socialministern med ett förslag till lagstiftning om användningen av genteknik på människan. Sedan dess har ingenting inträffat annat än en oändlig väntan på ett lagförslag från regeringen. Många socialministrar har bytt plats på taburetten — alla lika ovilliga att göra något konkret. Vi trodde att den utveckling som vi nu ser på detta område och som sker ute på företag och bland forskare skulle väcka regeringens ansvar till liv. Vi i centern anser att det är än mer brådskande att åtgärder vidtas för att begränsa denna verksamhet och skapa regler för hur den skall kunna bedrivas på ett acceptabelt sätt. Jag förstår också att regeringen befinner sig i en bekymmersam situation. Statsrådet säger att man har diskuterat den här frågan sedan i våras. Det måste ha ägt rum diskussioner redan dessförinnan, eftersom betänkandet har legat så pass länge hos departementet. Jag skulle vilja fråga hur regeringen kan förklara att man i dag inte ens kan sätta gränser för de experiment som redan pågår. Det kan inte bara bero på att man från regeringens sida känner en viss oro. Vem skall då ta ansvar för vad som kommer att ske om inte verksamheten regleras?
Herr talman! Jag tycker att Karin Israelsson har fel när hon säger att regeringen och departementet inte har tagit tag i frågan. Det har man definitivt gjort. Det är också fel att hävda att det inte har hänt någonting sedan 1984. Men detta är, precis som Karin Israelsson säger, utomordentligt svåra frågor. Mitt syfte med diskussionen nu är att hitta ett sätt att tydligt, juridiskt riktigt och mänskligt sätta stopp för genteknik på könsceller. Det har inte varit så alldeles enkelt som de diskussioner som förts hitintills har gett vid handen. Det betyder att det har varit svårt att komma fram till en riktig lagreglering på just den här punkten. I övrigt tycker jag nog att man, efter diskussioner med utskott, genom hearings och med etiska diskussioner, har kommit så långt som man kan komma när det gäller övrig lagreglering. Det är just på denna sista punkt, dvs. genteknik på könsceller, som det finns svårigheter. Hur skall man sätta stopp för detta på ett riktigt sätt? Det är detta som återstår. Den diskussionen tar ytterligare någon tid, men det skall inte ta lång tid.
Herr talman! Det var ett bra tillägg som statsrådet gjorde i den sista meningen, att det inte skall ta lång tid. Vi får se om det går att förverkliga. Vi tycker att det har tagit en oändligt lång tid. Vi vet också att detta är svåra överväganden, men den kommitté som slutförde sitt arbete 1984 hade ett förslag till lagreglering av denna verksamhet. Jag tror inte att det fanns något hinder att sätta det i sjön då. I dag ser utvecklingen trots allt annorlunda ut. Den går fram med stormsteg, och då är det än viktigare att man snabbt bestämmer sig för vilka gränser som skall sättas i vårt land och att man via en lag talar om för forskare och företag att här sätter vi gränserna.
Herr talman! Vi är överens om att vi vill sätta upp staket kring vad vi anser vara mänskligt tillåtet eller inte när det gäller forskningen. Det gäller bara att den lag man skriver också ger möjlighet till efterlevnad. Det är här som diskussionerna är betydligt besvärligare.

Herr talman! Krister Skånberg har frågat mig när regeringens beslut om sänkta gränsvärden för radondotterhalter i befintliga bostäder kommer. Det har funnits skäl att noga överväga konsekvenserna av ett beslut i olika hänseenden. Beredningen av ärendet i regeringskansliet har därför tagit ganska lång tid. Regeringen avser att besluta i frågan inom kort.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet så mycket för svaret. Frågan är föranledd just av att det har tagit lång tid. Eftersom många människors hälsa är beroende av detta så vore det spännande att få höra ungefär när vi kan förvänta oss att frågan är beredd.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser att göra för att komma till' rätta med den rådande situationen med oacceptabla väntetider på den rättspsykiatriska kliniken i Uppsala. Väntetiderna och undersökningstiderna har sedan början av år 1989 förkortats inom den rättspsykiatriska verksamheten. Detta gör att situationen är bättre i dag än vad den var för ett år sedan. Förbättringen beror på åtgärder såväl från socialstyrelsens som från resp. kliniks sida. Samtidigt som denna förbättring har skett brottas verksamheten med problem att rekrytera läkare. Detta gäller framför allt klinikerna i Lund och Göteborg. En stor del av undersökningarna har därför gjorts av läkare som inte är anställda vid klinikerna. Kliniken i Uppsala har länge varit den klinik som uppvisat de bästa resultaten av klinikerna. Men sedan hösten 1989 har man redovisat ett sämre resultat. Det kan finnas flera förklaringar till de förlängda väntetiderna vid Uppsalakliniken. En förklaring kan vara att undersökta personer, som inte bedöms vara i behov av sluten psykiatrisk vård, behållits på kliniken efter undersökningens avslutande, i stället för att sändas tillbaka till häktet. Socialstyrelsen har sammanträffat med klinikledningen och diskuterat klinikens problem. Tre av klinikerna beräknas behöva stänga en avdelning var i åtta veckor i sommar. En av dessa kliniker är den i Uppsala. Detta kan komma att innebära att väntetiderna till undersökning ökar under sommaren. Socialstyrelsen är väl medveten om risken för detta. Styrelsen kommer under maj månad att samla klinikcheferna för att diskutera bl.a. läget inför sommaren. Socialstyrelsen vidtar de förberedelser som låter sig göra för att förhindra att alltför stora problem skall uppkomma. Jag anser därför inte att regeringen nu behöver vidta speciella åtgärder. Det är självklart inte acceptabelt att en stor del av undersökningarna skall behöva ta mer än sex veckor och att väntan på undersökning ofta är längre än sju dagar. För att på sikt komma till rätta med dessa problem förs förhandlingar direkt mellan staten och de berörda sjukvårdshuvudmännen om att överföra driftsansvaret för den rättspsykiatriska verksamheten. Inriktningen från statens sida är att en överföring skall kunna ske samtidigt som det förslag till ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård som för närvarande behandlas i lagrådet planeras träda i kraft. Denna tidpunkt är den 1 januari 1992. En sådan lösning ser jag som det bästa sättet att komma till rätta med de problem som verksamheten dras med.
Herr talman! Följetongen om rättspsykiatrin fortsätter. Statsråd efter statsråd tycks inte kunna göra det som behöver göras för den här delen av det glömda Sverige. Det är fråga om människor som har begått brott och som väntar på en rättspsykiatrisk undersökning, och många av dem är svårt sjuka. JO, riksrevisionsverket, kriminalvårdsstyrelsen, KU och riksdagen har i mycket skarpa ordalag kritiserat förhållandena. Och eländet fortsätter. Det är käbbel om huvudmannaskap och om pengar. De ökande väntetiderna i Uppsala är oroande. Det finns läkare som slutar, och jag förstår att de slutar när de känner hopplöshet inför framtiden. Statsrådet säger här att Uppsalakliniken inte sänder tillbaka de färdigundersökta personerna till häktet. Tacka för det! Jag skulle inte som läkare skicka tillbaka sjuka människor till häktet. Sjuka människor behöver sjukvård, och det får de inte på ett fullgott sätt i häktet. Socialministern säger här att vi år 1992 kommer att se en ljusning. Vi har här i kammaren av olika statsråd fått löften om tidpunkter då huvudmannaskapsfrågan skulle vara löst och verksamheten överförd. Riksdagsprotokollen visar med all tydlighet att dessa löften inte har kunnat infrias. Förhandlingar har avbrutits, och man har lämnat förhandlingsbordet. Människor mår verkligt dåligt av den här situationen. Det rör sig om få patienter, och det är sjuka människor som far illa. Jag skulle rekommendera statsrådet om man nu får rekommendera ett statsråd något, att åka ut och se på plats hur den här verksamheten går till och få en direktkontakt med de människor som arbetar inom rättspsykiatrin. Socialutskottet gjorde detta förra året, och det var mycket nyttigt.